Herr talman! De tre minuter som jag nu har tull mit förfogande ger naturligtvis inte utrymme för att utförligt ta upp alla de frågor som Elvy Olsson har talat om. Låt mig inleda med att konstatera att Elvy Olsson —- och jag kan förstå varför 59 60 —- undvek att svara på en lång rad av de frågor jag ställde. Men jag hoppas att Elvy Olsson utnyttjar nästa inlägg till att faktiskt svara på frågorna. När det gäller radonproblemet hjälper det ju inte att referera till att det står om det i promemorian. Jag vill konstatera att Elvy Olsson tydligen inte har tyckt att det har varit så viktigt att det funnits anledning att diskutera det i hennes egen framställning i propositionen. Det är inte heller så, som Elvy Olsson säger, att de här tätningsåtgärderna är ofarliga därigenom att de i princip leder till samma luftväxling som i de hus som nu byggs, därför att i de hus som nu byggs anvinds inte material av det slag som är speciellt farligt. Av de redovisningar vi fått i energikommissionen har klart framgått att det finns hus som över huvud taget måste undantas från tätning därför att dessa problem är så stora. Elvy Olssons svar var alltså här sakligt felakugt. Däremot är det riktigt att problemen inte i väsentlig grad påverkar den totala effekten av sparplanen. Men det är allvarliga problem ur hälsosynpunkt. Det finns ett antal hus där risken för att få cancer är en på 250. Även om dessa hus är få — några tusen — så måste problemen behandlas med allvar därför att de kvalitativt seu är oerhört allvarliga. SIB:s undersökning var inte något som man utan vidare kan vifta bort med att det är preliminära resultat osv. Det har ytterligare kommit fram i radioprogram m.m., där f.ö. statssekreteraren i bostadsdepartementet medverkade, att det totalt rör sig om skillnader på upp till 10 24 per år av sparmöjligheterna eller. om man vill uppnå samma sparmål, en kostnudsökning på 10 miljarder, om de här uppgifterna är riktiga, vilket bekräftades av andra medverkande i radioprogrammet häromdagen, bl.a. Lennart Holm. Elvy Olsson frågar vart vi vill komma och vad vi har för konkreta förslag att framlägga. Poängen i det hela är ju att genom att regeringen har underlåtit att skaffa fram det underlagsmaterial som behövs och bl.a. inte tagit chansen att göra den undersökning i Norrbotten som vi föreslår. så finns det inte underlag i dag för att presentera konkreta program. Därför kan vi inte göra det. Därför kan regeringen heller inte begära att riksdagen nu skall ta ett långsiktigt program. Därför har vi krävt att det underlaget snarast skall skaffas fram och det långsiktiga beslutet skjutas på framtiden.

Herr talman! Bostadsministern Elvy Olsson vitsordade - om jag hörde rätt att det är riktigt att styrmedlen ännu inte är tillräckliga på det område som vi nu diskuterar. Från vårt håll har vi just velat peka på vikten av att redan från början ha sådana styrmedel när man tar itu med ett i fråga om tid och pengar så omfattande program som det här gäller. Det är, som vi har påpekat, en viktig samhällelig angelägenhet att systematiskt nedbringa energianvändningen på detta område. Det är därför nödvändigt att samhället fastställer ett sparmål och att samhället också ställer de resurser till förfogande som behövs för att genomföra ett sådant här åtgärdsprogram. Det innebär att initiativen och genomförandet av de faktiska åtgärderna inte kan överlåtas ull ägarna av fastigheterna. Det handlar om förbrukning av en samhällelig resurs. Det måste därför ankomma på de att det är de lämpligaste åtgärderna ur energisparsynvinkel som vidtas. Energisparplan Sedan till frågan om installation av direktverkande elvärme. Elvy Olsson säger alt hon har låtit göra undersökningar i frågan.

Trots det besked som Elvy Olsson gav här om att undersökningar pågår och trots utskottets besked. att frågan följs med uppmärksamhet, tycker jag att det, mot bakgrund av betydelsen och nödvändigheten av att åstadkomma någonting här, hade varit på sin plats att bifalla motionen.

Herr talman! Först några ord om radonfaran. Jag vill säga till Birgitta Dahlatt jag verkligen inte viftar bort radonfaran. Vi ser naturligtvis allvarligt på denna fråga, som vi följer i departementet, men den påverkar inte genomförandet av sparplanen, och det är ju den vi debatterar 1 dag. Sedan till Birgitta Dahls påstående att vi inte bör fatta långsiktiga beslut när en utvärdering av tidigare insatser saknas. Jag har redan sagt att det finns en sådan i sparplanen. Men jag kan väl villigt medge av vi har måst arbeta under tidspress. Den tidigare socialdemokratiska regeringen tog drygt 18 månader på sig mellan den tid då den presenterade den förra energipropositionen och den tidpunkt då planverket — i augusti året därpå i valrörelsen — fick i uppdrag att utreda besparingsmöjligheterna i befintlig bebyggelse. Direktiven till det uppdraget begränsades dessutom av att det endast skulle avse åtgärder som skulle kunna vidtas I samband med ombyggnad. Man kan jämföra den tid som den förra regeringen behövde för att besluta sig för om den eventuellt skulle ge planverket ett uppdrag eller ej med den tid som den nuvarande regeringen har haft på sig för arbetet med att skapa två framåtsyftande, långtgående propositioner på energisparområdet. Jag lyssnade på Birgitta Dahls tal om regeringens påstådda försummelse att utvärdera energisparandet. Jag vill då erinra om varför Olof Palme vid 1975 ärs energipolitiska beslut i riksdagen argumenterade för att et nytt beslut skulle fattas år 1978. Det berodde på att ”år 1978 bör resultaten av de besparingsåtgärder som nu föreslås kunna börja avläsas”. Min fråga mot bakgrund av vad Olof Palme då sade och de invändningar som nu reses mot den här propositionen är: Var det alltså socialdemokra 61 ternas mening att vi inte heller nu skulle ha lagt fram något förslag till ot verkligt program för energisparande? Var avsikten —och jug tycker faktiskt att mycket tyder på det — att man inte skulle ha lagt fram förslag om att utreda något mera? Birgitta Dahl sade att vi inte diskuterar styrmedel i propositionen. Jag förstår att denna missuppfattning måste bero på att Birgitta Dahl inte lyssnade på mitt inledningsanförande.

Au verkligen åtgärder enligt besiktning genomförs kan också bli villkor för stöd.

Men genom en ambitiös energihushållning kan ju en totalt seu likvärdig oljetörbrukning kombineras med en lägre elenergiförbrukning —- det är en självklarhet. Jag kanske skall påminna om vad förre industriministern Rune Johansson sade vid 1975 års energibeslut, nämligen att fördelningen mellan el och bränslekonsumtion kan variera. Fenergisparprognoserna räknades det då med en s.k. spontan övergång från bränsle till el, och det ansågs särskilt gälla vid fortsatt kärnkraftsutbyggnad. Den här omtalade spontaniteten är någonting som naturligtvis inie uppstår utan en viss yttre påverkan. Men samhället. Birgitta Dahl, är ju inte förhindrat att påverka val av energiform. Vi kan också verka för att både bränsleförbrukning och elförbrukning hålls tillbaka genom att vi bedriver en mälmedveten hushållningspolitik. Sedan bara ett par ord om möjligheterna att klara arbetskraftsbehovet. Det är faktiskt så, Birgitta Dahl. att arbetsmarknadsutskottet i eu enhälligt yttrande säger: ”Enligt utskottets uppfattning bör det inte vara några större svårigheter att tillgodose behovet av byggnadsarbetare med den nivå energisparplanen beräknas få de närmaste åren.”

Herr talman! Elvy Olsson tveks inte riktigt ha kopplat om från oppositionsrollen till regeringsrollen. Här är det faktiskt vi som frågar och regeringen som skall vara så god att svara. Jag vill upprepa ett antal frågor som jag inte. Nr 154 har fått svar på. Fredagen den 1: När man nu avvisar styrmedel som går över frivilliglinjen, betyder det att 26 maj 1978 man avhänder sig den förutsättning för aut avveckla kärnkraften som centerns ledamöter I energikommissionen har bundit sig vid och som också Energisparplan naturligtvis är en förutsättning för att Thorbjörn Fälldins löften skall hållas? för befintlig bebyg Det står mycket tydligt i energikommissionens betänkande att för avveckling av kärnkrafien krävs administrativa styrmedel som går utöver frivilliglin J en. 2. Varför är regeringen och Elvy Olsson så ointresserade av att diskutera vårt förslag om ett miljöpolitiskt program för resurshushållning och bebyggelsestrukturens betydelse? 4. Kommer bostadsstyrelsen att få de resurser som den begärt och behöver för att kunna genomföra sin utvärdering? 5. Och detta är mycket viktigt: Kommer regeringen att stå fast vid vad som sägs i regeringsdeklarationen, att elproduktionen i oljeckondensunläggningar så långt som möjligt skall begränsas? Kun Elvy Olsson garantera — det är speciellt nödvändigt att få ett svar på denna fråga efter vad Elvy Olsson nu har sagt — att man inte använder den olju som man sparar genom det här sparprogra mmet till att producera elektricitet? Alla utom centern är överens om att det vore mycket olyckligt och att vi snarast bör sikta till att gå över till el för att spara olja än till att göra motsatsen. Sedan vill jag bara säga följunde. Jag kan inte förstå hur Elvy Olsson kan påstå att radonproblemet saknar betydelse för sparprogrammet. Det är riktigt att det inte påverkar siffrorna särskilt mycket, men nog måste det väl påverka ens sätt att genomföra sparprogrammet. Detta är ett typiskt exempel på hur ointresserade ni är av mål. metoder, styrmedel och det praktiska genomförandet. Ni vill bara slänga ut en siffra som kan ge sken av att Thorbjörn Fälldin hade rät. Till slut: Det är naturligt att ta ett första beslut om en sparplan utan att ha alla metoder klara, såsom vi måste göra 1973 för att över huvud taget komma i gäng. Men har man inget nyttatt komma med skall man inte göra som ni nu har gjort. dvs. ge sken av att det är något nytt och föreslå oss att fatta viltgående beslut för lång tid framåt på lösa boliner. Då skall man i stället förlänga det befintliga programmet till dess avi man har något nytt att komma med. Vår avsikt var också att de här besluten skulle tas samtidigt med andra energipolitiska beslut — inte separat.

Herr talman! Jag kan faktiskt inte, Birgitta Dahl. för tredje gången stå här i talarstolen och upprepa vad jag redan sagt om de viuerligare styrmedel som vi skall arbeta med. Jag vill bara säga aut jag finner det ytterst angeläget au vi får ytterligare styrmedel, men det är inte särskilt bra att ta till dem just nu när resurser härför inte finns. Men det är för att ordna de resurserna och för av ordna ett program som vi har tillsatt den nämnda delegationen i bostadsde 63 partementet. Jag vill verkligen avliva talet om att jag avvisar styrmedel. Birgitta Dahl frågade om bostadsstyrelsen skall få medel. Ja, naturligtvis skall man få medel för den undersökning och den utvärdering som bostudsstyrelsen skall göra tillsammans med planverket. Det är naturligtvis ett villkor för att man skall kunna utföra arbetet. Denna utvärdering kommer vi alt fästa stort'avscende vid. Sedan påstod Birgitta Dahl att det skulle vara bristande kontakt mellan energikommissionen och departementet. Jag kan naturligtvis inte här närmare gå in på de arbetstekniska detaljerna, men låt mig bara konstatera det faktum att det är en god överensstämmelse mellan propositionens underlag och energikommissionens underlag. Ett ytterligare belägg för att vi är överens är all vi har on fast grund för propositionen. Birgitta Dahl återkom också till bostadsforskningsinstitutets undersökning och återgav vissa uttalanden. Eu radioprogram kan viinte stå häri kammaren och diskutera, men jag konstaterar att både planverkets generaldirektör och stalssekreteraren i bostadsdepartementet klargjorde att de uppgifter om bostadsfördyringar som Birgitta Dahl återgav var felaktiga. Jag vill poängtera att de inte heller återfinns i institutets undersökningsrapport. Birgitta Dahl talade vidare om behovet av att integrera olika åtgärder för energihushållningen. Att det är nödvändigt håller jag naturligtvis med om, och det har vi också anfört i propositionen. Men i dag har vi att diskutera och ta ställning till frågan om energihushållning just i byggnader. Tore Claeson tog också upp frågan om energiförbrukningen i småhus. De bostadshus som vi bygger i dag skall uppföras enligt de nya bestämmelser om energihushållning som finns i supplement till Svensk byggnorm. Den genomsnittliga årliga nettoförbrukningen av energi blir enligt den nya normen lika stör eller — om vi så vill — lika liten i småhus och flerbostadshus, vilka ju också skall uppföras enligt dessa bestämmelser. Det är emellertid inte ovanligt att småhus har större bostadsyta än lägenheter i flerbostadshus, och då blir naturligtvis energiförbrukningen per bostad större i småhus än i flerbostadshus. Jag vill dock påminna om att den högsta godtagbara byggnadskostnaden för beviljande av lån till småhus sänks från 200 000 till 190 000 kr. när det gäller byggnadslov som söks fr.o.m. den 1 januari 1980. I propositionen om ansvarstördelningen inom bostadsförsörjningen sades att utformningen av hus, som är lämpliga från energihushållningssynpunkt, bör få en gynnsammare behandling i lånesammanhang. Vidare sägs i propositionen att belåningen av småhus bör anpassas så att den gynnar byggande avmindre småhus. När Birgitta Dahl talar så vackert om energihushållning men samtidigt har så mycket att invända mot de åtgärder vi vill vidta får man uppfattningen att hon inte riktigt vet vilket ben hon skall stå på när det gäller frågan om energihushållningen. Jag har i dag verkligen lyssnat till Birgitta Dahl för att försöka få klart för mig vilken linje man vill följa. Men tydligen är det så att man har flera linjer.

Det är tråkigt att vi inte kan få någon Energisparplan klarhet i vad socialdemokraterna önskar och vilken linje de har. för befintlig bebyg Birgitta Dahl har flera gånger sagt att man inte kunnat ta ställning till propositionen, eftersom någon utvärdering av besparingsåtgärderna inte har gjorts. Som jag tidigare påpekat har regeringen presenterat omfattande analyser till grund för våra förslag. För att återgå ull Olof Palme sade ju han att det var först år 1978 som man skulle kunna börja avläsa resultat av besparingsåtgärder. Jag tycker alltså att det är en ganska stor förvirring i de socialdemokratiska ieden. Tydligen har man inte alls några linjer för hur vi skall klara den, som Birgitta Dahl i andra sammanhang säger, angelägna uppgiften at hushålla med resurser.

Herr talman! Till civilutskottets betänkande om förslaget till energisparplan m.m. har fogats en rad reservationer och ett särskilt yttrande, som jag vill kommentera från utskottets utgångspunkter. Innan jag går in på detta vill jag dock göra en kommentar till Birgitta Dahls första inlägg. När jag lyssnade fann jag att det som inledningsvis sades var mycket bra. Jag tänkte att en del av de reservationer som socialdemokraterna hade fogat till betänkandet måste vara felaktiga eller överflödiga. Men när Birgitta Dahl kom litet längre fram i den mera salvelsefulla delen av sitt anförande återkom balansen; å ena sidan ville hon göra mera långtgående deklarationer om hur angelägna, nödvändiga och viktiga energisparåtgärder är, men sedan räknade hon å andra sidan upp en förfärande mängd av invändningar mot samma åtgärder. Av socialdemokraternas agerande i utskottet går det inte att dra någon slutsats om vilken linje de tänker följa. Inom utskottet har vi i alla fall nått enighet på vissa punkter, och vi är eniga i de grundläggande värderingarna — det vill jag gärna betona. Vi har också skrivit in detta i vårt betänkande. Ur propositionen har vi citerat att det finns skäl att vidta "ytterligare omfattande åtgärder” för energibesparing i befintlig bebyggelse. Men när man sedan, som Jag nyss sade, kommer till preciseringar vacklar socialdemokraterna. I reservationerna intar de t.o.m. en mer vacklande hållning än de redovisat i sin partimotion, och det vill inte säga litet. Socialdemokraternas nej till programuttalanden och målsättningar innebär i praktiken att de är nöjda med 1975 års energipolitiska beslut i den delen. 1975 års beslut innebar emellertid ingenting alls i fråga om målsättningar. Det finns bara ett allmänt resonemang bakom energibalanserna — ett resonemang 65 om att den totala energiförbrukningen för bostäder, såväl nya som befintliga, beräknades sjunka med i genomsnitt 0,9 24 per år fram ull 1985. Det är alltså vad socialdemokraterna har att erbjuda som alternativ — ett alternativ som alltså inte ens når upp till de nu enhälliga utgångspunkterna. Nåväl — säger socialdemokraterna i reservationerna — vi är ju inte principiellt mot ett program, vi anser bara att vi inte kan ta ställning på det material som vi har. Det är ju så bristfälligt, säger man — och Birgitta Dahl upprepar det gång på gång — och det har inte remissbehandlats. Det sade man också i sin partimotion, och vi inom utskottsmajoriteten har då varit mycket noga med att på allt sätt bidra till att socialdemokraterna skulle få ullfälle att studera materialet och att utskottet skulle tillföras de synpunkter på materialet som önskades. Vi har självfallet inget som helst intresse av att oppositionen skulle känna sig eller i varje fall säga sig vara överkörd. Nu har beredningen i riksdagen pågått i praktiskt taget ett halvår. Massor av synpunkter har förts fram. Summan av alltihop är dock fortfarande att socialdemokraterna inte kunnat precisera någon saklig kritik mot underlagsmaterialet — i stället har propositionens ställningstagande verifierats på punkt efter punkt när det gäller sparmöjligheterna. Då det sedan gäller viljan att utnyttja dessa sparmöjligheter är det naturligtvis politiska ställningstaganden. Vi har bara att beklaga att socialdemokraterna inte vill manifestera någon klar viljeinriktning på den här punkten. Jag skall väl inte gå in på de bakomliggande frågorna, men lösningen ligger kanske i reservanternas målsättning att spara olja — för dem är det alltså inte intressant att spara energi som totalbegrepp. Det är klart att man kan spara olja också genom att eluppvärma dragiga hus med ström från kärnkraftverk. Om det är det man syftar till, så bör det sägas ifrån klart. Då bör debatten också ärligt föras utifrån dessa utgångspunkter. Tar vi nu emellertid utskottsbetänkandet och reservationerna som debattunderlag — jag tänkte begränsa mig till detta — så finner vi att den första skiljelinjen går vid reservanternas nej till en precisering av målsättningen. Det är intressant att konstatera att socialdemokraterna i finansutskottet är mer positiva än reservanterna. I den avvikande meningen till finansutskottets yttrande sägs det att mycket talar för att vi skall inrikta oss på et omfattande program för att spara olja i befintlig bebyggelse, ”där målet bör ligga inom den i propositionen förordade ramen”. Så långt vill tydligen inte reservanterna sträcka sig. Hur som helst visar detta på ganska anmärkningsvärda skillnader i uppfattningarna inom socialdemokraternas cgna led. Men man kommer väl ändå efter debatten att rösta för de reservationer som har fogats till civilutskottets betänkande. Jag skall vidare göra några kommentarer till utskottsmajoritetens skrivningar när det gäller den siffermässiga preciseringen av sparmålet. Frågan har tidigare också berörts av Birgitta Dahl. Utskottet gör här en omformulering. men jag vill betona att det bara är en markering av att vi inte har tagit ställning till den åtgärdskatalog som departementspromemorian redovisar som sparalternativ 2 och 3. I propositionen begärs inte heller att riksdagen skall ta ställning till att det är just den typen och den mängden av åtgärder som skall genomföras. Det är angeläget att understryka att vi fortfarande ligger på - Nr 154 föreslagen nivå och att det fortfarande är fråga om ett intervall. Fredagen den Nåväl — det intressanta i den här delen av utskottsbetänkandet är att 26 maj 1978 socialdemokraterna i civilutskottet inte vill göra något som helst preciserat uttalande ens om sparmöjligheterna som sådana och sålunda har bortsett från genomförandetakten. Man stannar vid uttrycket ”ytterligare omfattande åtgärder”. När samma personer samtidigt efter ett halvårs studium av förslagen inte kan presentera någon kritik mot underlagsmaterialet i den delen, är det naturligt att omgivningen tvekar inför uppsåtet. I partimotionen finns inte något yrkande som står i strid med de bedömningar av sparmöjligheterna som görs i propositionen. Slutsatsen måste bli att det är den politiska viljan som saknas — man är helt enkelt inte intresserad av de här frågeställningarna. Och det tycker jag är värt att notera inför framtida energidebatter. Men — säger man då från reservanternas sida — visst är vi intresserade. Vår invändning, säger man, beror bara på att vi inte tror på möjligheterna att genomföra ett så här ambitiöst sparprogram. Motfrågan till socialdemokraterna måste då bli: Varför det? Ni har i näringsutskottet sagt att ni tror på byggmaterialindustrins möjligheter. I arbetsmarknadsutskottet har ni blankt anslutit er till ett enhälligt yttrande, som inte utmynnar i några sakliga invändningar mot programmet. I finansutskottet har ni. som jag nämnt, godtagit ett mål inom propositionens ram. Slutsatsen blir att det från reservanternas sida har antytts invändningar bara på två punkter: i fråga om finansiering och styrmedel. Därför skall jag något beröra de frågorna. I finansieringsfrågan stryker utskottsmajoriteten under den väsentliga utgångspunkten att det inte får bli tal om någon försämring i den enskildes möjligheter att på ett smidigt sätt få det stöd han är berättigad till. Vad är det då i uttalandet som reservanterna inte kan godkänna? Vad är det för saklig skillnad på det uttrycket och reservanternas skrivning om en ”fullgod och fungerande finansiering”? Såvitt jag förstår borde vi vara helt ense på den här punkten. När vi nu inte är det, så kan jag inte fatta det på annat sätt än att reservanterna har kommit litet i argumentnöd och därför vill konstruera en motsättning även på den här punkten. Så har vi detta med styrmedlen, en fråga som redan har diskuterats mellan bostadsministern och Birgitta Dahl. Det finns inga förslag till nya obligatorier i propositionen, säger reservanterna. Motfrågan är då: Vilka förslag till nya obligatorier har man från socialdemokraternas sida? Partimotionen tiger på den punkien, och reservanterna bidrar inte heller med något nytt. Debatten i den här delen har därför blivit ganska missvisande. Jag tror att det till största delen beror på att man inte har velat läsa vare sig proposition eller utskottsbetänkande på rätt sätt. Vad som sägs i propositionen är ju att viljan att vidta åtgärder nu är så stor att man i det läget har att försöka rikta in denna spontana vilja mot effektiva och rationella åtgärder. Det gör vi redan med stödreglernas hjälp, och behovet av ändringar i dessa skall övervägas på nytt. Reservanterna har inte något alternativ att komma med. Vi är ju helt ense 67 om en utvärdering och om en prövning av dessa regler. Vi bygger också upp— tydligen utan principiell invändning från reservanterna - kommunala resurser för planering, teknisk rådgivning och besiktning. Propositionen tar inte ställning mot en beredskap för en annan situation. Tvärtom, som utskottet stryker under, betonas vikten av att tillgängliga styrmedel kompletteras. Den särskilda delegationen har fått ett specifikt uppdrag på denna punkt. Om det vore fråga om något annat än undanflykter i reservanternas bedömningar, skulle den här positiva aktiviteten ha noterats. Jag vill gärna framhålla hur tunt reservanternas resonemang är. Reservationen 4 innehåller bara uttalandet att man har förutsatt att departementet inte lägger av sitt intresse därför att en delegation tillsatts. Vem har sagt något sådant? Har vi någonstans sett ett manifesterat intresse för de här frågorna, är det väl just i bostadsdepartementet. I reservationen 5 är det politiska budskapet att man förutsätter att den aviserade omprövningen av behovet av styrmedel sker så snart tillräckligt underlag finns. Varför skulle inte detta ske? Just aviserandet av omprövningen ingår ju i propositionen. Hela reservanternas resonemang i huvudfrågan skulle jag vilja karaktirisera såsom en uppvisning av den obotfärdiges förhinder. Har man inte något aktivt intresse för energisparfrågorna, blir det kanske naturligt att leverera luftskrivningar av den typ som reservationerna är så utmärkta exempel på. Man skjuter ställningstagandena ifrån sig. Det här är för svårt. säger man, så vi borde ha haft ännu mer utredning. Andra utskottsledamöter som står bakom majoritetens skrivning kommer att behandla de övriga reservationerna. Jag skall bara notera att utskottet uppenbarligen är enigt på en väsentlig punkt, nämligen i uppfattningen att kommunerna har en mycket viktig roll vid genomförandet av sparåtgärderna. Jag hoppas att denna gemensamma bedömning också i framtiden leder till att vi här i riksdagen kan fortsätta I samma positiva anda. Vi har ju nu gemensamt gjort den bedömningen att en förutsättning för att vi skall kunna ha så stora förväntningar på kommunerna är att de kan få av dem önskad hjälp och råd från statliga myndigheter och ctt erforderligt ekonomiskt stöd. Jag vill knyta an till reservationen beträffande frågan om bidrag till kommunerna. Reservanterna vill här ha ett förslag tull riktlinjer för bidragsgivningen, innan man bestämmer sig för att släppa till pengarna. Detta är märkligt. På s. 8 och 9 i betänkandet citeras vad som avses gälla för bidragsgivningen. Reservanterna har sålunda haft all möjlighet att komma med eventuell kritik och föreslå ändringar. Det har de dock inte gjort, och då tycker jag att det inte finns mycket att resonera om på den punkten. Får jag kort kommentera Birgitta Dahls resonemang om eu miljöpolitiskt program för resurshushållning. I reservationen 8 konstateras att de däri liggande allmänna samordningskraven kan förefalla obestridda. Såvitt man kan se verkar de också obestridda. När vi emellertid vid utskottsberedningen försökte pröva det här motionstörslaget i en positiv anda, upptäckte vi snart Det särskilda yttrandet ger inte anledning till några större utläggningar. Man kant.o.m.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
Herr talman! För det första vill jag konstatera att Kjell Mattsson bara läser en del av finansutskottets betänkande för att finna stöd för sin tes. Han underlät att citera vad jag citerade i mitt inledningsanförande, nämligen att finansutskottet är noga med att understryka att sparmålet inte bör formuleras så. att det kan ge intryck av att ange exakt mätbara skadeeffekter, och att man mycket noga talar om att sakligt underlag saknas härför. För det andra är ju skillnaden mellan oss och er när det gäller finansieringen för de enskilda fastighetsägarna att vi anser att det inte går att garantera att de får fullgott stöd, om man inte har en finansiering via statsbudgeten. För det tredje: Kjell Mattsson säger att vi inte tillräckligt mycket har preciserat våra krav när det gäller det miljöpolitiska programmet för resurshushållningen. Men vårt krav är ju alt man omedelbart skall sätta i gång med att arbeta fram förutsättningar för ett sådant program. Vi ger också i motionen exempel på vad som behöver göras. Ni går som katten kring het gröt i den här frågan, för ni inser att detta är angelägna frågor som många vill se att det görs någonting åt. Men ni vill inte gå på vårt förslag, för ni inser att det på ett katastrofalt sätt skulle avslöja de centerpartistiska kommunalpolitikernas ur miljö och energihushällningssynpunkt mycket skadliga sätt att hantera de här frågorna. Till slut frågar Kjell Mattsson detsamma som Elvy Olsson frågade förut: Varför kan ni inte konkretisera er mer i en del avseenden? Varför vill ni inte fatta beslut nu? Och så hänvisar Kjell Mattsson till den beredning som skett. Ja, den beredningen harju visat just att vi saknar sakligt underlag på en rad punkter där det skulle behöva finnas. Det är vad den avslöjar. Beredningen har inte kunnat göra det utredningsarbete som regeringen underlåtit att se till att det blev gjort i tid, ett utredningsarbete som vi vid många tillfällen har krävt, bl.a. i fjolårets riksdagsdebatter. Ni har t.ex. avvisat vårt förslag om försöksverksamhet i Norrbotten, Elvy Olsson ville inte ge besked om statens institut för byggnadsforskning skulle få resurser för det tredje steget, osv. Vi har krävt att konkreta insatser på det här området skulle göras. Regeringen och riksdagsmajoriteten har underlåtit att se till att de görs. Ni kan inte begära att vi skall kunna precisera oss, när det underlag som det är regeringens skyldighet att skaffa fram inte finns. Vi har krävt att man snarast 69 möjligt skall se till att de här sakerna klargörs, så att vi kan fatta det andra beslutet om energihushållningen, det som skulle komplettera beslutet från 1975 och som borde vara mer preciserat.
Herr talman! Kjell Mattsson framhöll kommunernas viktiga roll och att de måste få mera råd och hjälp och erforderligt ekonomiskt stöd från statens sida. Det är precis vad vi har pekat på i den motion som utskottet har yrkat avslag på — det är litet förvånande detta. Det är, som vi har framhållit, nödvändigt att kommunernas ansvar för energiförsörjningen också vidgas till att omfatta en systematisk minskning av energiförbrukningen i den befintliga bebyggelsen. Efter en kommunal inventering av byggnadsbeståndet och upprättande av en åtgärdskatalog med skilda energibesparande åtgärder bör kommunala organ också ha ansvaret för genomförandet. Först då blir det möjligt att på allvar tala om en energiförsörjningsplan och en genomförd hushållning med energin. Men handen på hjärtat, Kjell Mattsson, menar verkligen utskottet att de styrmedel nu finns som skall göra det möjligt att på allvar genomföra en cnergiförsörjningsplan och en hushållning med energi? Är det inte väldigt osäkert under de närmaste åren vilka möjligheter kommunerna har? Ligger det inte en väldig osäkerhet i att i det viktiga inledningsskedet praktiskt taget helt bygga på frivilliga insatser och förlita sig på att det skall gå bra och sedan göra en utvärdering efter tre år och då eventuellt komma med de förslag och de åtgärder som vi menar vore nödvändiga att sätta in redan från början?

Herr talman! Birgitta Dahl sade i sitt första inlägg och upprepade det nu, att man från socialdemokraternas sida har föreslagit många åtgärder och krävt at de skulle vidtas. Men om jag läser den socialdemokratiska motionen 393. som är en partimotion, kan jag inte få annat intryck än att det är restriktioner mor energisparandet som där föreslås. Där står nämligen i punkten 2 i motionens kläm att en ökning av energisparstödet skall kunna ske i den omfattning det är möjligt med hänsyn till anspråken på utbildad arbetskraft. Och i punkten 3 står det att bidrag till kommunerna skall lämnas endast enligt grunder som kan komma att godkännas av riksdagen. Man kräver alltså en utvärdering av detta innan vi går vidare. Det är sådana krav som medför att energisparverksamheten bromsas upp. Socialdemokraterna föreslår att vi skall vänta ytterligare innan det kan bli ett ökat tillskott av medel för att genomföra sparverksamhoeten i verkligheten. Vad sedan gäller det miljöpolitiska programmet har det väl egentligen anförts tillräckligt med argument mot reservationen. Vi har här i riksdagen ofta diskuterat vrkanden som gällt olika program av betydligt mindre omfattning än det allomfattande miljöpolitiska resursprogram som socialdemokraterna talar om i sin motion, och då har man alltid från den socialdemokratiska regeringen varit ocrhört angelägen om att riksdagen inte skulle fatta något sådant beslut. Självfallet kommer samhället att utvecklas kontinuerligt även i fortsättningen, och vi kan därför inte ha ett miljöpolitiskt - Nr 154 resursprogram som är så utformat och fastlagt att det kan följas exakt. Det Fredagen den kommer alltid att ändras genom beslut av riksdagen. 26 maj 1978 Vidare tycker jag man skall vara litet försiktig med att alltför mycket kritisera det material som man kan se tillbaka på. Jag tycker att socialdemo Energisparplan kraterna skall tänka på de prognoser för energikonsumtionen som låg bakom för befintlig bebyg 1975 års beslut. Samma prognoser ser ju helt annorlunda ut i dag, utan att gelse, m.m. man för den skull kan säga att de tidigare prognoserna var mer eller mindre felaktigt gjorda. Man måste vara på det klara med att vi alltid kommer att få arbeta under sådana förhållanden. Birgitta Dahl vill egentligen sätta energisparandet sist. Hon vill att många andra investeringar i samhället, som hon tycker är nödvändiga, skall gå före. Blir det sedan något över på våra resurser, så kan de sättas in på energisparandet. Får jag sedan till sist också något kommentera vad Tore Claeson sade. Beträffande styrmedlen, som jag inte gick så mycket in på i mitt första inlägg, har jag egentligen besvarat hans fråga genom den argumentering som jag hade mot den socialdemokratiska reservationen. Men Tore Claeson frågade: Finns styrmedlen? Nej, naturligtvis inte. Det var inte något konstaterande av att de och de medlen fanns tillgängliga i dag, utan vi säger att det är något som den särskilda delegationen har som specialuppdrag utt gå igenom.
Herr talman! Kjell Mattsson sade att vi försöker hitta på restriktioner mot energisparverksamheten och att våra förslag skulle teda till att den sparverksamheten stoppades upp. Det är något som inte alls har stöd i verkligheten. Vi föreslår för det första att pengar skall anslås, så att verksamheten kan fortsätta. Och vi föreslår ingen skillnad i anslagsbeloppet. Däremot pekar vi på all det i realiteten inte är någon ökning i förhållande till tidigare. som regeringen så skrytsamt påstår. Men vi säger ja till anstaget och till att verksamheten fortsätter. För det andra underkänner vi regeringens proposition i den meningen att vi inte anser att den är tillräckligt bra för att kunna läggas till grund för det långsiktiga energisparprogram som vi är mycket angelägna om att få och som vi 1 1975 års beslut förutsatte att man skulle ta fram underlag för ull 1978. Och här finns ingenting som ger oss praktiska möjligheter att spara energi bättre och effektivare än hittills. Det är det vår krivik grundar sig på. Det är inte att sätta upp restriktioner; det är att arbeta så gott man kan med de resurser man har i form av kunskap om hur man på effektivaste och praktiskt bästa sätt når bästa resultat. Det är uttryck för att vi har en högre ambitionsnivå än regeringen. som inte är intresserad av sakfrågan utan bara vill ge sken av att Thorbjörn Fälldins sparplan håller, genom att presentera detta teoretiska resonemang, som ju har blivit utsatt för en fullständigt mördande kritik av de experter som har talat under hearings i utskottet.
Herr talman! Det är inte möjligt att se energisparandet i befintlig bebyggelse som något isolerat, något som är skilt från annan samhällelig verksamhet, det har jag redan i ett tidigare inlägg sagt. Jag vill till det Kjell Mattsson sade illustrera, med hänvisning till föregående diskussion, att skillnaden i energikonsumtion är stor mellan olika sociala skikt i vårt samhälle. Kapitalägare och höginkomsttagare använder genomsnittligt mer än dubbelt så mycket energi för sina bostäder, fritidshus, fordon och nöjen än vad som är möjligt för människor ur arbetarklassen. Jag vill anföra detta för att markera hur nödvändigt det är att ge de styrmedel fullt ut som kan möjliggöra en sådan bebyggelse och förtätning av bebyggelsen som gör det möjligt att också den vägen spara energi. Skillnaden mellan boende i flerfamiljshus och mark och energikrävande småhus är vid en jämförelse ganska intressant. Och det som har sagts om att man räknar med att ha samma energiförbrukning per kvadratmeter lägenhetsvta för småhus som för flerfamiljshuslägenheter kan naturligtvis ha sitt intresse. Men vad som är verkligt intressant är ju att lägenheterna i småhus är så väsentligt mycket större än lägenheterna i flerfamiljshus och att förbrukningen därför blir så mycket större med en fortsatt inriktning på småhusbyggande. Dessutom kräver småhusen mer energi vid själva byggandet, också per hus och per lägenhet räknat. än vad byggandet av flerfamiljshus gör. Jag har velat säga detta för att understryka att hushållningsåtgärderna måste gälla alla områden. Men det är lika nödvändigt att se till att de hjälpmedel och styrmedel finns som skalt göra det möjligt att realisera planerna.
Herr talman! Jag betonade speciellt kommunernas roll därför att den är angelägen — det är ju mycket praktiskt arbete som måste utföras på den kommunala nivån — och för att understryka att man också kommer att få den hjälp från centrala instanser som propositionen talar om, och även det ekonomiska stödet, som i detta sammanhang är uppräknat till 60 milj.kr. Det är naturligtvis som Tore Claeson säger, att folk förbrukar olika mycket energi. Men man får ju inte ta upp även fördelningspolitiken som ett argument mot att starta energibesparande åtgärder i en del av samhället. Det finns många områden där just fördelningspolitiken, och de förändringar man vill göra där, skall komma till sin rätt. Det är mera när det gäller löne och skattepolitik osv. man får korrigera. Avslutningsvis: Birgitta Dahl säger att detta material inte är tillräckligt bra som underlag för ett beslut här i riksdagen. Och då har jag ställt frågan: Vad är det då som socialdemokraterna vill ha som förslag? Går man bara till reservationerna finner man verkligen inte mycket att hurra för. De ger inte ett dugg intryck av att man i detta läge skulle ha klarat av att komma med ett förslag som skulle ha varit så vida överlägset propositionen. Jag tycker det är en ren oförskämdhet när Birgitta Dahl avslutar med att säga att regeringen inte är intresserad av sakfrågan. Det påståendet är - Nr 154 egentligen så felaktigt att det slår tillbaka som en bumerang mot Birgitta Dahl. Fredagen den AM påstå att en regering.

Herr talman! Det finns i de här frågorna något av en grinighet hos centerpartisterna, men den kanske är förståelig med tanke på de angrepp som riktas emot energisparplanen. Å andra sidan är kanske även vår kritik förståelig mot bakgrund av att detta kallas för en plan och att regeringen går ut med den till människorna och försöker ge sken av att den skall kunna bli verklighet. Eftersom förslaget varken är en plan eller har rejäla förutsättningar att bli verklighet, så är det inte bara vår rättighet utan också vår skyldighet att rikta en hård kritik mot detta mischmasch som kallas för proposition. Jag skall som ledamot av finansutskottet i mitt inlägg syssla huvudsakligen med frågan om det finansiella utrymmet — finansutskottet har ju behandlat frågan om styrmedlen och frågan om viirderingen av den politik som förts hittills. Frågan om värderingen har redan diskuterats här. och det är i det avseendet egentligen bara att tillägga att den utgör en alldeles utsökt del av den centerpartistiska energipolitiken, som närmast kan karakteriseras genom den bild som visar en blind som leder en icke seende och hur vandringen blir därefter. Det är synd att vi inte fick den utvärdering som vi begärde förra året. Då hade vi haft en betydligt bättre grund att stå på, när vi nu skulle göra allvar av att lägga fram en långsiktig sparplan. Även frågan om styrmedlen har diskuterats i dag. Jag skall bara ta upp en sak som fru Olsson i sitt anförande heh gick förbi men som ändå är den grundläggande frågan. Den gäller: Om det över huvud taget skall. bli några åtgärder, så förutsätter det att man styr de finansiella resurserna dit där de skall vara vid de tillfällen då de behövs. Det är detta som är det grundläggande. När det fattas, då är det med all rätt vi säger: Det finns inte en chans att styra utvecklingen på det sätt som redovisas I denna skrift och som regeringen tror sig om att kunna göra. Fru Olsson säger, citerande finansutskottets majoritet, att det är ointressant ur realekonomisk synpunkt hur man finansierar denna verksamhet. Det kan det i och för sig vara, dock endast under förutsättning att man har ett system som fungerar, så att rätt byggnad vid rätt tidpunkt behandlas på rätt sätt. Om inte de finansiella resurserna 73 finns, då är det också meningslöst. även om det skulle vara så at samhillsintresset och det initiativtagande privatintresset var förenliga. Ambitionen i sparplanen är det väl i och för sig inget fel på. Men även om det är bra med de 1,8 miljarder som iäskas för budgetäret 1978 81, så utgör propositionen en skrift i sanden. om man inte ser till att dessa pengar finns tillgängliga. Och nog är det väl en ödets ironi att när man nu på allvar sätter I gång att bygga ut denna utomordentHigt viktiga sparverksamhet, då tar man bort det sumulansbidrag som man tidigare lagt in över budget. Jag stryker under vad Birgitta Dahl tidigare sagt, nämligen att utan att använda statsbudgeten som styrmedel lyckas man inte med denna uppgift. Genom alt skriva att det kanske kan komma att behöva vidtas särskilda åtgärder erkänner finansutskotltets majoritet att det kan bli problem med finansieringen. Det skulle vara intressant att få veta vilka särskilda åtgärder som kommer att sättas in, om man inte klarar svårigheterna. Man förutsätter tydligen att de medel som behövs för att genom föra sparprogrammet skall tas på den reguljära kreditmarknaden, men då kommer det här att trängas med allting annat. Jag skall gärna erkänna att finansutskottets majoritet var skeptisk. När vi använder klartext talar utskottsmajoriteten om flexibilitet. Men majoriteten är alltså medveten om att det finns problem. Då visste man ännu ingenting om den femårsbudget som senare redovisats. På en kreditmarknad som i dag är hårt ansträngd. och mot bakgrund av att sparkvoten har sjunkit från 20-25 "+ av BNP tll 16-18 ”., skall man alltså under en femårsperiod låna 40 miljarder kronor per år. eller 200 miljarder på fem år, på en kredit marknad som skall förse även det här programmet med de medel som behövs. Om man skall kunna klara detta behövs det sannerligen en hård styrning. Är man inte beredd att sätta in denna hårda styrning, har man rätt att säga att det inte är fråga om allvar från bostadsdepartementets sida utan ett sätt att komma förbi löften och komma ur en problematisk situation. Det är fromma förhoppningar som är nedskrivna i detta betänkande och icke förslag till en realistisk politik. Härull kommer att de insatser som skall göras i pengar räknat motsvarar ungefär 25 "6 av kostnaderna för det totala bostadsbyggandet. Detta innebir att de reala resurserna på byggnadsområdet skall tas fram, trots de svårigheter som vi har att möta på detta speciella område. Efter en tioårig satsning av den tidigare regeringen — vi hade ju en regering före den här — lyckades vi komma i balans på bostadsmarknaden. På evt och ett halvt år har man nu genom att låta bostadsbyggandet sjunka fört oss tillbaka in i en krissituation på bostadsmarknaden. Se på villaprisernas, bostadsrättsprisernas och fritidshusprisernas stegring och det svarta elementets utbredning på hyresmarknaden. Vi är mitt uppe i en bostadskris, och vi måste öka bostadsbyggandet. Till de allmänna kreditpolitiska problemen kommer alltså problemet att man skall klara det här programmet i en situation där man med all säkerhet skulle behöva bygga ull den sista byggnadsarbetaren för att ge människorna tak över huvudet. Det finns. herr talman, ingen plan. sannolikt inga pengar, men det finns en förlitan på att man kan fortsätta att föra sin ekonomiska politik på samma - Nr 154 farliga sätt som nu. så att man ur den kvarstående arbetslösheten skall kunna Fredagen den ta de resurser som är nödvändiga för att klara energisparprogrammet. Det är 26 maj 1978 eu högt pris, och vi är absolut inte beredda att medverka till en politik av detta slag. I själva verket är det, som det har sagts tidigare, ett nytt försök att bakom Energisparplan en ridå av töcken och löften gömma ännu ett sviket vallöfte. för befintlig bebyg

Herr talman! Låt mig först notera att ingen ifrån finansutskottets majoritet har utnyttjat tillfället att diskutera med Arne Pettersson. Det tolkar jag på det sättet att de ansluter sig till vad han här framfört. En del av de reservationer jag skall kommentera har ett för kammarens ledamöter från tidigare diskussioner och behandlingsomgångar välbekant innehåll. Visst skulle man kanske upprepa och återigen utveckla vad som tidigare sagts då ståndpunkterna intogs, men jag har en känsla av att en majoritet av kammarens ledamöter håller mig räkning för att jag inte gör det. Låt mig därför om reservationen 7 bara säga att det fortfarande är tvivelaktigt om det blir någon spareffekt med individuell mätning. I andra sammanhang har höga föredömen sagt att vi skall vänta på vad energikommissionen kommer med. Om individuell mätning säger kommissionen att en utredning av de tekniska och administrativa problem som är förknippade med en övergång till individuell mätning av varmvatten vore bra, och den har i konsekvens med detta givetvis föreslagit att en sådan utredning skall göras. Att under de förhållandena och med sådana kunskaper inte upphäva kraven i stödsammanhang och inte låta frågan styras och regleras helt genom normerna vore fel, och därför yrkar jag bifall till reservationen 7. Det förhållandet att åtskilliga mätare finns uppsatta som inte avläses, används eller fyller någon vettig funktion styrker våra i reservationen framförda krav. Dessutom är de miitare som finns i dag ur både dritttekniska och andra synpunkter tvivelaktiga. Jag yrkar, herr talman. också bifall till reservationen 9. Även den har ett tidigare behandlat innehåll. Vi har diskuterat och är helt ense om au det är bra och nödvändigt att kommunerna får ekonomiskt stöd för sina insatser i energisparsyfie. Skillnaden mellan oss socialdemokrater och majoriteten ligger i att vi vill att riksdagen skall få ta ställning till de principer efter vilka stödet skall fördelas. Vi måste nu fråga varför man inte vill eller vågar precisera — i konkreta termer och gärna översiktligt — de grunder efter vilka stödet ull kommunerna skall utgå. Vi ställer frågan därför att vi tycker att de som söker stöd. dvs. kommunerna, skall veta vad de kan få stöd för och inte. Men tydligen skall kommunerna sväva i lika stor okunnighet här som de får göra i fråga om vilka regler och principer som gäller inom markpolitiken. Motion 846 tar upp frågan om utbildning och fortbildning av de yrkesverksamma inom fastighetsförvaltnings och underhållsledet. Jag kan till stor 75 del hoppa över att utveckla varför en satsning måste ske här. Låt mig bara notera att närmgsutskottet enhälligt sakt att det finner motionärernas synpunkter väl grundade och anser det angeläget att en ökad satsning på vidareutbildning för fastighetsskötare och driftspersonal sker. Majoriteten i civilutskoter fortsätter med att lägga ull att även civilutskottet anser den i motionen upptagna frågan viktig. Men några åtgärder finner den borgerliga majoriteten inte anledning att föreslå. eftersom planverket, säger man, har för avsikt att genomföra kurser för yrkesverksamma i olika led av byggprocessen. Man skriver ”byggprocessen”. Jag har givetvis ingenting emot att utbildning och fortbildning sätts in för dessa grupper, men de har inte mycket med förvaltningsledet att göra. Visst finns det i och för sig samband. men många viktiga yrkesgrupper faller med den ordningen helt utanför. Sotare och fastighetsskötare bygger ju inte särskilt många hus — för att ta dem som exempel. Det blir inte bättre av att majoriteten ytterligare anför ott märkligt motiv för sitt avslagsyrkande, nämligen att kurserna för de yrkesverksamma i byggprocessen i första hand skall avse utbildning av personal för teknisk rådgivning till fastighetsägarna. Teknisk rådgivning till fastighetsägarna kanske också är bra. De kan säkert ha nytta av teknisk rådgivning. Men bättre hade det varit om utskottsmajoriteten diskuterat vad motionen innehåller, nämligen förslag om utbildning och fortbildning av personer som sysslar med förvaltning och underhåll av fastigheter. En fråga kommer då naturligen upp, nämligen: Varför ser majoriteten I civilutskottet inte på motionen på samma sätt Som det eniga näringsulskottet gör? Svaret är viktigt. för jag tror att vi har mycket av resultatet av insatserna för att spara energi att hämta just inom bostäderna och just inom den sektor som driften utgör. Civilutskottets majoritet sviker driftpersonalen. Det är märkligt, inte minst mot bakgrund av att statsrådet själv säger i propositionen att det är väsentligt att rätta åtgärder vidtas i rätt byggnad vid rätt tidpunkt och på rätt sätt. En av primfaktorerna i nämnaren här är just driftpersonalen. Nu vel jag i och för sig alt driftpersonalen i mångt och mycket gör ett utomordentligt fint jobb, men ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. Det gäller både sparandet och propositionen. I sitt inledningsanförande räknade bostadsministern upp ett antal siffror som stöd för talet om ökningen av energisparandet. Det är alldeles klart att de siffrorna i både absoluta och relativa tal gav stöd för ett sådant påstående. Men jag vill här säga att det inte alltid råder likhet mellan ökade kostnader och ökat sparande.

Det finns tänkbara förklaringar till de relativt sett begränsade insatserna för Energisparplan flerbostadshusen. Det kan t.ex. vara så att de mest angelägna åtgärderna för för befintlig bebvgflerbostadshus inte varit — och i stor utsträckning framdeles inte heter är — berättigade till lån och bidrag, eller att i praktiken väsentligen större krav ställs på ansökningar för flerbostadshus —- teknisk beskrivning, beräkning av effekter o.d. — än för småhus. Eller kanske de finansieringsmässiga svärigheterna spelar stor roll. Man har svårigheter med förskott, svårigheter med finansieringen över huvud taget. Jag menar att det är utomordentligt viktigt att vi på lämpligt sätt styr inriktningen av energisparandet mot de mest lönsamma åtgärderna. Tyvärr ger propositionen ingen anvisning om hur detta skall ske. Energisparplanen förutsätter fortsatt stor satsning på bl.a. ytterväggsisolering, trots att någon helt tillförlitlig metod ännu inte är framtagen för åtskilliga typer av fasader. Jag tänker här på t. ox. hus med putsade fasader. Inte minst av estetiska skäl är det diskutabelt att klä dessa med fasadplåt, vilket tyvärr ofta är ett övervägt alternativ. Det krävs alltså satsning på forskning och utveckling samt värdering, kanske 1. o. m. av det som vi diskuterat tidigare, nämligen någon form av experimentrenoveringsbyggande. Tyvärr, statsrådet Olsson, förekommer den uppfattningen att ger man bara ut pengar och kallar dem för energisparstöd, så sparar man också energi. Det enda som man säkert kan säga om det förfarandet är att man vet att man gör av med pengar. Elvy Olsson bevisar egentligen bara att någonting i löpande priser och volym har kostat mer. Om det inte redan är gjort, herr talman, ber jag att nu få yrka bifall till reservationerna som är fogade till civilutskottets betänkande nr 31.

Herr talman! Timmen är kanske något sen enligt en del Iedamöters uppfattning, men strax före det senaste anförandet gjordes det här ott inlägg. vari det förekom påståenden som var ganska horribla. Det var Arne Pettersson som frågade hur man skulle klara finansieringen, eftersom det nu inte finns så absoluta styrmedel — så planhushållningsmässiga styrmedel — som socialdemokraterna i sitt socialistiska nit alltid eftersträvar. Ja, hur skall man kunna klara den våldsamma ökning av bostadsbyggandet som socialdemokraterna pläderar för? På lånekapitalmarknaden finns det alltid en riskvillighet och en benägenhet till investeringar där det föreligger lönsamhet. Här har man konstaterat att när det gäller energibesparing i den befintliga bebyggelsen är det fråga om lönsamma investeringar — vilket är alldeles uppenbart — och då har kapitalströmmen en benägenhet att själv söka sig dit; det behövs ingen styrning därvidlag. Men sedan kom Arne Pettersson med påståendet att regeringen — den borgerliga regeringen alltså; någon annan regering har vi ju inte i dag — låtit 7 bostadsbyggandet sjunka. Han utformade sitt tal med drastiska åtbörder. Nej, Arne Pettersson, det är inte den borgerliga regeringen som har låtit bostadsbyggandet sjunka! Det var den gamla regeringen. den socialdemokratiska regeringen, som drog ner bostadsbyggandet med bortåt 350 000 lägenheter per år. vilket var en våldsam neddragning från betydligt över 100 000 lägenheter — jag har inte siffrorna tillgängliga här. men om jag minns rätt var det bortåt 110 000 —- till under 60 000. För Arne Pettersson menar vil inte att bostadspolitiken rimligen kunde läggas om redan under den första veckan i oktober 1976? Herr talman! Det är närmast ett under att den nuvarande regeringen har lyckats hejda denna våldsamma neddragning av bostadsbyggandet som skedde under den socialdemokratiska regimens sista år och i stället vända denna utveckling så, att vi nu är på väg uppåt. Siffrorna för det senaste kvartalet, första kvartalet 1978, tyder på en uppgång med 10 96 av igångsättningen av lägenhetsbyggen. Detta är någonting helt annat än den beskrivning som Arne Pettersson gjorde när han tolkade uppfattningen hos minoriteten i finansutskottet. När man lyssnar till den socialdemokratiska argumentationen i den här debatten förstår man att socialdemokraterna befinner sig i ett dilemma — och i det dilemmat har de uppenbarligen befunnit sig en längre tid. Här gälter det ju för varje parti som vill framstå som förnuftigt att inte säga nej till ett energisparande, varken kortsiktigt eller långsiktigt. Det gäller att ta vara på alla de möjligheter som står till buds för att spara på energiförbrukningen och för att se till att våra bostäder följaktligen är så energisparvänliga som möjligt. Bostäder och andra byggnader svarar ju för ca 40 26 av energiförbrukningen i vårt land. Och enhgt alla tillgängliga bedömningar är det 1 denna det av cnergiförbrukningen som man totalt sett kan göra de största besparingarna. Socialdemokraterna fann alltså aut de inte kunde säga nej till detta energisparande. även om man är aldrig så mycket i opposition mot den borgerliga regeringen. Det gäller att framstå som förnuftig. Följaktligen måste man säga ja när det nu framläggs förslag titl en långsiktig energisparplan för den befintliga bebyggelsen, dvs. de bostadshus och även industrier och andra lokaler som finns i vårt land och som är i behov av energibesparande åtgärder, exempelvis tilläggsisolering. Men samtidigt kände tydligen en del socialdemokrater i den politiska praktikens vapensmedjor att det också gällde att kvirra. Den borgerliga regeringen fick absolut inte framstå som framsynt och förnuftig, ännu mindre som handlingskraftig. Följaktligen etablerade socialdemokraterna här ett slags revistions och siffergranskningsarbete. Detta karakteriserar de alldeles utmärkt själva i sin reservation om utgångspunkterna. Där skriver de socialdemokratiska reservanterna: ”Även om sålunda allmän enighet råder om att det bör vidtas vtterligare omfattande åtgärder för energibesparing I befintlig bebyggelse följer emellertid därav inte att riksdagen nu kan ta ställning till ett långsiktigt cnergisparprogram av föreslagen typ.

Man skulle för befintlig bebygkunna karakterisera den socialdemokratiska skrivningen i reservationen genom alt använda uttryckssättet att man inte både kan ha kvar kakan och äta upp den. Socialdemokraterna vill framstå som både progressiva och energisparvänliga, men kan inte acceptera att den borgerliga regeringen får möjlighet att framstå som initiativtagare och, som jag tidigare nämnde, just handlingskraftiga. Det finns också uttryckssätt som tyder på att socialdemokraterna i begynnelsen av den här presentationen något chockades av de stora siffror som nämndes över de totala kostnaderna. De siffrorna var onekligen rätt imponerande, särskilt när man hörde planverkets mest omfattande alternativ. Men regeringens formulerade sparmål svarar också mot et ansenligt investeringsprogram. Det omfattar totalt mellan 31 och 48 miljarder, men man skall observera att detta gäller en tioårsperiod, och utslaget per år blir det inte så hiskligt stora summor. Men framför allt måste man beakta att det här är fråga om investeringar som skall bli lönsamma. Den lönsamheten kan bli oerhört mycket större om det skulle bli mycket kraftiga prishöjningar på oljan, eller om det skulle uppstå oljeembargon som gör att man i hast måste tillgripa andra energikällor, som kan ställa sig mycket dyrbara. Man måste också besinna, att när man sparar energi i större omfattning förbättrar man också betalningsbalansen. All import är som bekant detsamma som ctt utflöde av valuta. Många siffror har nämnas i den hittills förda debatten. Jag skall avstå från upprepningar, men eu par siffror vill jag ändå notera. Det gäller den besparing som man räknar med skall uppstå 1988 och som då skall uppgå ull mellan 32 och 39 TWh timmar per är i jämförelse med nuläget. Det motsvarar en besparing på mellan 3.4 och 4.1 miljoner ton olja per år eller 25-30 96 av den nuvarande oljeförbrukningen. När det gäller de samhiällsekonomiska och valutapolitiska besparingar som man här kommer att göra finns det all anledning notera att just de insatser det här är fråga om generellt sett är importsnåla. Fden utsträckning man kan visa att samhällets kostnad för en sparåtgärd är lägre än kostnaden för att importera den mängd olja som sparas får detta uppenbarligen gynnsamma effekter på vårt lands handels och bytesbalans. På den här punkten vill jag också visa på vad som står i propositionen om importen av byggmaterial och den energiimport som man får räkna med för alt producera det inhemska byggmaterialet till dessa energibesparande atgärder. Det är endast i det mycket korta perspektivet som dessa kostnader kan tänkas överstiga importvärdet av den mängd olju som inbesparas. Detta faktum har också observerats av finansutskottet. som i sitt yttrande över propositionen nr 76 konstaterar att sedan väl investeringen är gjord 79 inbesparas därefter årligen olja som eljest skulle ha belastat handelsbalansen. Just finansutskottet säger också att man finner den använda metoden i propositionen för att bedöma den samhällsekonomiska lönsamheten av energisparåtgärderna ändamålsenlig. Finansutskottet har heller inga erinringar mot de beräkningar och antaganden som gjorts. Nu kan naturligtvis någon socialdemokrat invända att finansutskottets yttrande ingalunda är enhälligt. Det var väl heHer inte att vänta, eftersom soctaldemokraterna på ett ulltför tidigt stadium tog ställning till energisparplanen. De har också anmält en avvikande mening i finansutskottet, som refererades här från talarstolen alldeles nyss. Det är, som jag udigare nämnde, ett mycket omfattande sparprogram som vi nu skall fatta beslut om. Kanske har det retat en del socialdemokratiska politiker att man också konstaterar i propositionen att det finns ett omfattande utredningsunderlag som visar att man kan spara energi i byggnader i väsentligt större omfattning än vad som förutsattes i 19735 års beslut. Och 1975 var som bekant socialdemokraterna i regeringsställning. Nu konstaterar emellertid den nuvarande regeringen att målet bör vara att spara väsentligt mer energi än vad som ansågs möjligt 1975. I det beslutet fanns f. ö. inget klart uttalat mål och inget program beträffande energihushållningen i hela byggnadsbeståndet, och det är vad regeringen har ansett vara angeläget och nödvändigt att ta fram. Man kan ju också göra den reflexionen att om regeringen hade avstått från att ta de initiativ som resulterat i den proposition som nu föreligger, så skulle socialdemokraterna i en kommande valrörelse ha kunnat hävda att regeringen varit oföretagsam och inte tagit initiativ då det gäller att spara energi. I en del av den socialdemokratiska argumentationen framkommer det ganska tydligt att man gärna ser angelägna effekter av denna cnergibesparing, exempelvis i den ökning av sysselsättningen i byggnadstacket som man kan räkna med inom byggnadsämnesindustrin, och inte minst i det faktum att arbetena med energibesparingsåtgärder kan bli en konjunkturregulator. Det är ju fullt möjligt att också finna former för en säsongmässig styrning av de medelstora och kanske även de mindre projekten. Styrningen måste emellertid utformas på ett smidigt sätt så att inte byråkratiska hinder kommer att inverka negativt på fastighetsägarnas benägenhet att göra energibesparande investeringar, påpekar arbetsmarknadsutskottet i ett yttrande. Och det kan man naturligtvis hålla med om. Det är över huvud taget angeläget att man inte kommer fram med nya byråkratiska arrangemang som försvårar åtgärderna och som innebär fördyringar. Men styrningar är inte precis vad socialdemokraterna är rädda för. Det har klart framgått av debatten i dag. Just styrningar, precis som man kunde vänta sig, är ett av de väsentligaste socialdemokratiska kraven. Det skall vara planhushållningsmässighet, och det skall över huvud taget vara angeläget att långrota med den här frågan innan man kan sätta i gång. Regeringen har valt en annan väg, och jag vill i sammanhanget erinra om de vådliga förslag som planverket ursprungligen kom med då det gällde kontrollen av de åtgärder som planverket föreslog. De speciella kontrollåtgärder som väckte opposition har regeringen lämnat åt sidan. Några energispioner, som planverket vill ha — Nr 154 över landet, kommer det inte att bli — naturligtvis inte. Man kan ju något Fredagen den fundera över om ett sådant här energispionage skulle ha förverkligats. om 26 maj 1978 socialdemokraterna hade suttit kvar vid makten — det hade ju varit ett styrmedel det också. De begärda förslagen om styrmedel är ju något som Energisparplan också kännetecknar just socialistiska ambitioner. för befintlig bebyg Det är emellertid något förvånansvärt att socialdemokraterna tycks vilja förbigå det faktum att just planverkets arbete ligger till grund för den här propositionen. Och det är ju sannerligen inte något litet arbete som man har presenterat och som av många betecknats som imponerande. Jag skall inte röra mig med alltför många siffror, men jag kan inte undgå att nämna vad planverket kommer fram till beträffande nettoenergiförbrukningen i bostadshus som är uppförda vid olika tidpunkter. Under senare år har just energiförbrukningen, netto räknat, successivt minskat, och för nybyggda hus. som uppförs efter de normer som föreligger, uppgår besparingen till ca 50 96 1 jämförelse med besparingen i byggnader som uppfördes innan de nya föreskrifterna trädde i kraft i januari 1977. Planverket har också utgålt ifrån att de mera omfattande byggnadstekniska åtgärderna inte blir aktuella för hela bostadsbeståndet utan i första hand för hus som byggdes under perioden från 1920 ull mitten av 1950-talet. Och för dessa mer omfattande ätgärder har verket antagit en genomförandeperiod på 20 år. vilket medger att de till stor del kan ske inom ramen för en rationell ombyggnadsverksamhet, vilket utan tvivel medger den effektivaste möjligheten att åstadkomma energibesparingar ull lägsta möjliga kostnader. Som säkert även socialdemokratiska talesmän vill medge är det så, att nästan alla remissinstanser framhåller att åtgärder för en bättre energihushållning i den befintliga bebyggelsen är angelägna. Och här föreligger en imponerande samling av remissyttranden, bl.a. från styrelsen för teknisk utveckling, industrins byggmaterielgrupp. länsstyrelse. energisparkommiltén, statens råd för byggnadsforskning och tekniska högskolor. Överallt är man på det klara med att stora sparmöjligheter finns 1 den befintliga bebyggelsen. Naturligtvis finner man också cn och annan remissinstans som menar att det angivna underlaget för energivinstbedömningen synes otillräckligt och atten fördjupad analys vore önskvärd. Men det är mycket som vore önsk värt i varje form av ctt långsiktigt program. Men man kan inte åstadkomma ctt resolut handlingskraftigt åtgärdsprogram om man skall verka över en tioårsperiod utan att man ställer upp vissa stationer för nya beräkningar. Man kan då också ha gjort angelägna utvärderingar — och det är ju vad socialdemokraterna ropar efter — och man kan göra justeringar vid dessa hållpunkter. Det är ju klart och tydligt att meningen är att det om tre år skall bli en prövning av de åtgärder som riksdagen i dag kommer att fatta beslut om.

För det är naturligtvis så att man i första hand bör och skall genomföra de åtgärder som är samhältsekonomiskt mest lönsamma.

Herr talman! Jag skall inte ge mig in på någon teknisk diskussion utan hålla mig kvar på det område där jag var i mitt förra inlägg. Jag är inte mera upplyst nu om hur den borgerliga majoriteten och regeringen har tänkt sig att klara - finansieringsproblemen än jag var innan Göthe Knutson höll sitt anförande. En investering kan vara lönsam liksom en rad av de besparingsåtgärder som skall sättas in. men, Göthe Knutson, innan besparingen kan ske måste investeringen göras, och innan investeringen kan göras måste man ha plockat fram de nödvändiga pengarna. Jag tycker att det skulle vara honnett om Göthe Knutson nu berättar om hur man skall tränga in detta besparingsprogram på en kreditmarknad som skall belastas med ett budgetunderskott i dag känt som 40 miljarder per år samtidigt som man har haft en sjunkande sparkvot. Det vore roligt om vi finge ett besked på den punkten. I fråga om bostadsbyggandet har vi siffror som tyder på en uppgång. Om denna är tillfällig eller varaktig vet viinte. Men ett vet vi, och det är att denna regering icke har ett långsiktigt program för att bygga i fatt det som nu har kommit efter. Vi vet ytterligare en sak, nämligen att vi har både arbetslösa byggnadsarbetare och bostadslösa. Så frågar Göthe Knutson: Var skall vi hitta resurser till detta? Får jag göra en jämförelse: Under en tioårsperiod med både uppgångar och nedgångar kunde den socialdemokratiska regeringen driva igenom et bostadsbyggande på I runt tal 100 000 lägenheter per år, några år 1. 0. m. litet mer än 100 000 lägenheter. Det berodde, Göthe Knutson, på att man inte var rädd för att sätta in samhällets resurser och samhällets styrka för att styra både reala resurser och pengar till detta område. Det är precis det som vi nu begär att ni skall göra. Vi vill lika mycket som ni få till stånd ett genomförande av sparplanen, men ni har inga resurser. Det finns et exempel till. För över de medel som i dag går till spekulationsbyggen av fritidshus och bygg bostäder i stället!

Arne Pettersson håller faktiskt med om att det blir pengar och investeringar om det är fråga om lönsamma objekt. Så uppfattade jag hans inlägg, och jag tror att jag tolkade det rätt. Men han är då orolig för hur regeringen skall klara upplåningen i övrigt och de anspråk som ställs på lånekapitalmarknaden.

Detta gelse, m.m. kommer att medföra mycket stora satsningar och ge arbete åt bl.a. byggnadsarbetare och byggmaterialindustrin. Det är ju vad Arne Pettersson har ropat efter. Beträffande bostadsbyggandet konstaterar jag att Arne Pettersson inte längre påstår att den borgerliga regeringen har dragit ned det. Slutsatsen blir med andra ord att det var under den socialdemokratiska regeringsperioden som bostadsbyggandet minskade så hiskeligt. Göthe Knutson frågar var vi skall finna en ökning av resurserna, säger Arne Pettersson. Ja, herr talman, det var en retorisk fråga som jag ställde. Jag konstaterade bara att om socialdemokraterna kan finna resurserna, så kan naturligtvis också andra göra det. Här finns en marknadsekonomi som kan åstadkomma den resurstillströmning som vi behöver. På tal om att styra så måste man ibland —- det gäller även en borgerlig regering — ta medel i anspråk. Det är också vad vi har gjort, och vi har därmed lyckats öka bostadsbyggandet.
Herr talman! Det var intressant att höra om det stora intresse som svensk industri har för att ta i anspråk de resurser som eventuellt kan komma att ställas till förfogande. Får jag ge ct råd så där i förbigående. När Göthe Knutson träffar industriministern, så kan han kanske be honom att få fart på det hela så att industrin utnyttjar resurserna innan den flyttar ut ur landet — Volvo till Norge och Domnarvet tll Tyskland. Jag tror inte man klarar problemet genom att hänvisa till den typen av intressenter. Den borgerliga regeringen skall vrida rätt. och det var den socialdemokratiska regeringen som åstadkom fallet i bostadsbyggandet, säger Göthe Knutson. Nej, det är en felaktig historieskrivning. Börja med att be partivännerna och de övriga i den nuvarande regeringen att försöka sätta i gång med att återföra oss till 1976 års nivå! Det skulle betyda en hygglig förbättring för löntagarna och de sämst ställda i landet. Det skulle dessutom innebära en höjning av BNP. Fortsätt sedan med att ta ett aktningsvärt grepp om bostadspolitiken. så att ni kan sätta in de arbetslösa byggnadsarbetarna till att bygga bostäder åt de bostadslösa människorna.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
Är det något suspekt med att industrin får arbete så alt man kan öka sysselsättningen? Jag skulle ha gjort mig skyldig till en felaktig historieskrivning när jag konstaterade det faktiska förhållandet, nämligen att det var den gamla regeringen som under sina sista regeringsår skapade något som av många har betecknats som ett konkursbo och som den borgerliga regeringen har fått återföra. Det är ett arbete som pågår intensivt, och man har kommit en god bit på väg. Jag kan upplysa Arne Pettersson om de förbättringar som åstadkommits. Vi har f.n. exempelvis den största valutareserven någonsin. Importöverskottet har vänt i ett exportöverskott etc. Jag är inte säker på att kammarens övriga ledamöter vid denna tidpunkt är intresserade av den diskussionen. Jag är beredd att föra den, men det kanske finns andra tillfällen.

Herr talman! Jag skall inte ge mig in i någon debatt med Göthe Knutson. I vanlig reaktionär högerstil ägnade han sig till nära 95 96 åt att skälla på socialdemokraterna. Det är vi vana vid från det hållet. Men den dagen kommer när han skall förklara vad man cgentligen sysslar med i den borgerliga regeringen. Det finns väl andra möjligheter att återkomma till detta. Tidigare i dag utspann sig en diskussion mellan bostadsministern och Birgitta Dahl om huruvida det fanns byggnadsarbetare till att klara av energisparandet. Arbetsmarknadsutskottet påstår att det finns folk f. n. Det är helt självklart, eftersom arbetsmarknadsutskottet bygger sin skrivning på de erfarenheter och synpunkter som utskottet fått från den fackliga rörelsen med utgångspunkt i den situation som just nu råder. När bostadsbyggandet befinner sig på en låg nivå, är färre arbetare sysselsatta inom detta område. Hade vi haft regeringsansvaret hade flera varit sysselsatta, och dessutom hade kanske en hel del av de tusentals ungdomar som i dag går arbetslösa haft jobb inom byggnadsbranschen. Om cen ordentlig bostadspolitik förts i vårt land, hade vi haft flera i arbete på detta område. Det är bara att konstatera att runt om i landet går tusentals byggnadsarbetare arbetslösa. I Norrbotten är antalet över 1 000, vilket motsvarar 15 96 av byggnadsarbetarkåren i Norrbotten. Hade man haft litet av den vilja och ambition som bostadsministern talade om tidigare och följt vår linje, som handlar om att man skall satsa på energisparande i Norrbotten, hade dessa 1 000 byggnadsarbetare i dag haft arbete. Då hänvisade man hela tiden till att det skulle komma ett förslag från regeringen. Nu är det snart två år sedan vi första gången krävde att man skulle vidta åtgärder i Norrbotten, dels för att spara energi, dels för att få erfarenheter av de insatser som där skulle göras och dels naturligtvis för att skapa arbete åt de byggnadsarbetare som i dag går utan arbete. Regeringens brist på politik är alltså skulden till att byggnadsarbetarna i Norrbotten nu går arbetslösa. Hade man förra året följt vårt förslag, hade vi haft en bättre grund att stå på för ett vettigt beslut i dag. Det är ändå detta det Nr 154 handlar om. Det är ändå där det saknas linjer i denna proposition. Fredagen den Vem som helst kan naturligtvis ställa upp på de bevingade ord som 26 maj 1978 centerpartister ofta rör sig med f. n.: ” Rätt åtgärd vidtas i rätt byggnad vid rätt tidpunkt och på rätt sätt.” Vem har ifrågasatt det? Men då måste man också tala om vad man menar med dessa ord. Vad är rätt byggnad? Vad är rätt åtgärd? I den statistik och i de tabeller som återfinns i utskottsbetänkandet kan man sc exempelvis att under perioden september-november 1977 var de godkända kostnaderna för energisparande I småhus drygt 10 000 kr.. medan de för flerfamiljshus var 2 100 kr. per ftägenhet. Vad beror den skillnaden på? Är det säkert att pengarna är rätt satsade genom att man har satsat så mycket på småhus? Jag är inte helt övertygad om det. Är det riktigt att satsa på att uppföra vackra fasader och på att bygga upp förmögenheter åt människor som redan har kapital, medan man glömmer bort den andra biten, beroende på att de människor som bor i hyreshus har större svårigheter att klara kostnaderna? Det finns alltså en rad frågetecken i samband med rätt tidpunkt. rätt ställe OSV. Viktigt för oss inom fack föreningsrörelsen är också aut arbetena får utföras av människor som kan sådana här saker. Därför är det naturligtvis riktigt, som det påpekas i arbetsmarknadsutskottets betänkande, att stödet måste utgå till dem som bedriver en seriös verksamhet. Tyvärr kan man konstatera att det inom det här området finns många Iycksökare som ser en möjlighet att skaffa pengar i egen plånbok. Det måste vi naturligtvis motverka. Rätt tidpunkt. rätt åtgärd osv. är naturligtvis vettigt. Men det krävs då att det finns ett underlag att ta ställning till i det här sammanhanget. Hade man gått på vår linje och gjort en utvärdering på ett tidigare stadium så hade vi kunnat diskutera sakfrågorna på et helt annat sätt än vad som skett här i dag. I motionen 1851 har Maj-Lis Landberg och jag krävt att energistöd inte skall utgå till byggnader som enligt kommunens riktlinjer skall utgöra fritidshus. Det kravet avstyrks av utskottsmajoriteten med hänvisning till att byggnadslov prövas av byggnadsnämnden.

Det handlar i det fallet inte enbart om att spara energi. Det handlar också om kostnader för resor till och från arbetsplatsen. Det handlar om att kommunen måste ställa upp med skolskjutsar. Dei handlar om servicen för de människur som bor där osv. Därför får energistöd inte ges i sådana former att samhället stöttar upp permanentbosättning i fritidsbostäder.

Herr talman! Lennart Nilsson talade om socialdemokraternas förslag angående försöksverksamhet i Norrbotten under den senaste vintern. Men vad skulle det ha inneburit? Skulle man alltså ha väntat på en utvärdering av detta försök och därefter gjort allt det arbete som nu är utfört för den här propositionen och därutöver genomfört ytterligare en remissomgång, vilket socialdemokraterna udigare har krävt här i debatten? Då hade ju inget förslag kunnat läggas fram i år och kanske inte nästa år heller. Det tyder ju på att socialdemokraterna planerat att 1978 års beslut inte skulle innebära annat än fortsatta utredningar. Herr talman! Sveriges energikonsumtion ökar med ca 2 24 årligen. Så kan vi rimligen inte fortsätta. Det gick bra så länge vi trodde att vi hade obegränsad tillgång till energi och dessutom till mycket låga priser. Den situationen föreligger inte nu. Det är nödvändigt att dämpa ökningstakten. Vi gör i dag av med mer energi än vi skulle behöva göra. Man kan, om man så vill, kalla det för energislöseri. I en framtid med brist på energi — och dyr energi! — kan vi inte längre slösa. Vi måste hushålla med energin. Omkring hälften av vår förbrukning av energirå varor går åt för uppvärmning av fastigheter. Det är också på detta område som de största besparingsmöjligheterna finns. Genom bättre isolering, bättre värmeanläggningar och planlösningar, individuell temperaturreglering och en del andra åtgärder är det möjligt att sänka förbrukningen. Enligt propositionen är sparmålet mellan 25 och 30 25 av den totala energiförbrukningen i dagens byggbestånd. Redan 1973 lade folkpartiet fram förslag om sparsamhet med energi och satsning på ny teknik. Intresset var då måttligt i den dåvarande regeringen. Men oljekrisen vintern 1973-1974 gjorde att regeringen tvingades att börja förbereda en effektivare energipolitik, om än inte helhjärtat. Folkpartiet föreslog då att hårdare normer skulle införas för alla hus som planeras och byggs efter den 1 juli 1974. Kraven skulle omfatta skärpta isoleringsföreskrifter och värmebesparande planlösningar i såväl enfamiljs som flerfamiljshus. Eftersom det äldre fastighetsbeståndet är genomgående dåligt isolerat och därmed energikrävande. föreslog folkpartiet införande av krav som skulle medföra att de äldre husen fick samma isolerings och värmestandard som nyproduktionen. med förtur för de kallaste och sämst isolerade husen. Folkpartiet föreslog i motionen 243 år 1974 et samlat program för bättre hushållning med energi. Som delar av detta program föreslogs sammanfattningsvis bl.a. följande: skärpta normer för isolering av hus. översyn av hyreslagsuftningen i syfte att begränsa hyresgästernas bränslekostnader, stopp för kollektivdebitering av avgifter för cl och värme. De flesta av dessa punkter — ja, så gott som alla — blir tillgodosedda genom Nr 154 den proposition som vi nu behandlar. Det tycker vi är bra. Fredagen den Socialdemokraternas elva reservationer i betänkandet är alla, som jag ser 26 maj 1978 det, marginella. I vissa reservationer säger man samma sak som utskottsma Joriteten. det är bara det att man använder Iitet fler ord. Per Olot Håkansson Energisparplan har här pläderat för några av de reservationerna, och jag skall försöka att för befintlig bebygbemöta vad som framförts. gelse, m. mm. J reservationen 7 tvivlar socialdemokraterna på att det finns praktiska möjligheter att uppnå avsedda spareffekter med individuell mätning, och man upplyser om att inmonterade varmvattenmätare inte används för individuell debitering. Varifrån socialdemokraterna har fått upplysningen att inte inmonterade varmvattenmätaro används vet jag inte. men jag har ingen anledning tvivla på att detta kan förekomma. Men kanske skulle det ändå vara intressant att här i debatten få veta i vilken omfattning det förekommer. De administrativa problemen kan inte få vara avgörande för att inte använda sig av individuell varmvattenmätning. Min uppfattning är att ett effektivt sätt att få tram ett verkligt sparintresse är att låta varje hushåll få sin cnergiförbrukning avläst och debiterad. Kravet på individuell mätning av varmvatten för erhållande av både byggnadslov och bostadslån bör också finnas kvar. När det gäller utbildning eller vidareutbildning för fastighetsskötare framgår det av propositionen att ett sådant behov av utbildning finns. Även näringsutskottet anser att en ökad satsning på fastighetsskötare och driftpersonal bör ske. Det kan också noteras att statens planverk har för avsikt att genomföra kurser för utbildning och teknisk rådgivning för fastighetsägare. Även civilutskottet anser att den i den socialdemokratiska motionen upptagna frågan är viktig. De här uppräknade åtgärderna bör garantera att en godtagbar och ökad utbildning kommer att ske. Socialdemokraterna tycks enligt reservationen 10 hysa farhågor för att resurserna i praktiken kommer att minska om verksamheten överförs till planverket. Huruvida detta antagande kan bygga på saklig grund eller inte kan inte jag avgöra, och jag tror inte heller socialdemokraterna kan göra det. Det framgår inte vilka yrkesgrupper socialdemokraterna syftar på i reservationen, som inte skulle få utbildning i tillräcklig omfattning. Inte heller kan jag finna att enligt utskottsbetänkandet någon grupp utesluts som har med fastighetsförvaltning att göra. Eftersom det är av stor vikt inte enbart ur energisparsynpunkt utan även ur ekonomisk synpunkt, så kommer säkert utbildning och kursplaner att väl anpassas till hela fastighetsförvaltningens problem, inte enbart inom vissa områden, som socialdemokraterna tycks tro. Socialdemokraterna har i reservationen I1 tagit upp frågan om huruvida energisparstöd skall ges för permanent bosättning i fritidshus. De anser att det är fel att främja en permanent bosättning i områden med fritidsbebyggelse. Eftersom det enligt gällande lagstiftning inte går att hindra någon att ordna 87 permanent bostad i ett fritidshus, så måste enligt min mening energisparstöd ges även här. Utskottet anser vidare att syftet att begränsa energiförbrukningen kvarstår med samma tyngd även i dessa fall. Att det kan försvåra kommunens planering av sparåtgärderna kan jag hålla med om, och det gäller särskilt kommuner med stor fritidsbebyggelse. Men som regel torde det inte beröra kommunernas planintentioner i någon större omfattning. Genom att utnyttja de möjligheter som denna proposition ger, så tror jag att det uppsatta sparmålet kommer att kunna uppnås. Jag yrkar bifall till civilutskottets hemställan på alla punkter.
Herr talman! När det gäller frågan om Norrbotten, Eric Hägelmark, så vill jag säga att vi, om man hade gått på vårt förslag för snart två år sedan, hade haft resultaten klara och i större utsträckning än nu kunnat bedöma vilka åtgärder som skall sättas in, vad vi skall satsa på etc. Det är det som frågan gäller. Men då sade den borgerliga majoriteten nej med hänvisning till att det skulle komma ett förslag. Detta har emellertid dröjt. Beträffande fritidsboendet vill jag säga att det visserligen inte finns någon lagstiftning som förbjuder folk att bosätta sig i fritidsområde, men vi vill inte att energistöd skall utgå till fritidshus, eftersom samhället måste medverka genom att satsa pengar i olika stödformer.
Herr talman! Jag tror att det är ganska bra att den borgerliga majoriteten sade nej till försöksverksamheten i Norrbotten. ' Den tidsmarginal som Lennart Nilsson vill göra gällande skule säkert inte ha hållit, utan i dag skulle vi ha befunnit oss i en mycket sämre situation — någon cenergisparplan hade säkert inte kunnat ligga på kammarens bord.
Herr talman! Det, som Eric Hägelmark tycker, lyckliga avslaget bidrar till att över tusen byggnadsarbetare går arbetslösa i Norrbotten.

Herr talman! Jag skall mycket kort anlägga några synpunkter i sammanhanget. Nu har vi under större delen av denna dag diskuterat frågan om åtgärder för att få ned energikonsumtionen. Energikonsumtionen kan man naturligtvis få ned på flera sätt, bl.a. genom att värmekällan görs orimligt dyr — vilket ju håller på att ske. Vi har i motionen 1366 tagit upp frågan om de kraftiga taxchöjningarna på elkraft och den verkan som detta får för folk som bor i eluppvärmda bostadsområden. Dessa människor har fått vidkännas värmekostnader långt utöver det som är vanligt. Det är som bekant inte billigt i oljeuppvärmda fastigheter heller, men i de eluppvärmda har bostadskostnaderna stigit mycket drastiskt. Vi har i vår motion som vår mening framhållit att det inte Utskouet hänvisar i sin skrivning till att frågan kommer att övervägas i Energisparplan annat större sammanhang och avstyrker därför bifall till motionen. Ökning för befintlig bebygarna av elavgifterna innebär naturligtvis en orättvisa mot alla hyresgäster — och hårdast drabbas de kategorier som bor i de mer kylslagna delarna av vårt avlånga land. Överkostnaden i eluppvärmda bostäder måste också läggas till de i övrigt stora hyreshöjningar som har inträffat på senare år. De höga eltaxorna drabbar också många villaägare: pensionärer, låginkomsttagare och andra som har skaffat sig eluppvärmning medan det var någorlunda billigt. Taxorna har höjts gång efter gång, och det är ett stort problem för många människor. Nu vill utskottet att frågan skall övervägas i ett större sammanhang, men vi tycker att man redan nu borde ta itu med den. Jag känner åtskilliga människor som bor i eluppvärmda bostäder. De tycker att de blivit orimligt hårt drabbade av regeringsskiftet. I och med regeringsbytet blev det nya signaler. Då skulle det sparas energi, bl.a. genom eltaxehöjningar. Tidigare stimulerade man folk att övergå till elvärme därför att den var miljövänligare än annan uppvärmning och bättre på flera vis. Sedan kom det nya herrar och nya signaler, med de konsekvenser jag har nämnt. Jag vill yrka bifall till motionen 1366.

Herr talman! Jag skulle vilja belysa vad de åtgärder som föreslås i propositionen betyder för kommunerna. I förra årets budgetproposition förutskickade bostadsministern en fortsättning med en Kögre ambitionsnivå beträffande energisparandet. Föreliggande proposition, hur stor publicitet den än fick vid offentliggörandet, är endast ett kapitelicen följetong. Det ligger i sakens natur att det nya förslaget till åtgärder bygger på en utvärdering av redan vidtagna. Det är troligt och fullt förståeligt att kommunerna kommer att bli nyfikna på nästa spännande kapitel. Kommunernas ekonomi är, som vi vet, inte så lysande. Jag läste för inte så länge sedan en tidningsledare, rubricerad Kommunerna, vår nästa krisbransch. Många klarar inte av nya tyngre ålägganden från statens sida. Dess bättre iakttas i propositionen en viss försiktighet i kraven på kommunerna, något som man knappt kan säga om cen del av planverkets förslag. Bostadsministern har dess bättre inte gjort dem till sina. Kommunerna skall ha ansvar för planering av energisparåtgärder, och syftet skall vara att klarlägga vilka områden och byggnader som i första hand skall komma i fråga. En förutsättning för stödet till energisparåtgärder, som införs om den här propositionen bifalles, är att varje kommun inrättar en organisation för besiktning. Ett villkor är nämligen att byggnaden i fråga besiktigas och så småningom, när kommunen har besiktningsresurser, att de åtgärder kommer att vidtas som föreslås vid besiktningen. Kommunerna 89 skall också bedöma om det lönar sig att med uppsökande verksamhet få fastighetsägarna att låta besiktiga sina hus. Man skall bedriva en aktiv rådgivning, t.ex. göra en fastighetsägare som tänker bygga om sitt hus uppmärksam på möjliga energisparande åtgärder. För att kommunerna skall kunna planera för energihushållning krävs en starkare integrering mellan olika planeringsaktiviteter — som det heter på propositionssvenska — i kommunstyrelser, byggnadsnämnder etc. Det är uttytt: fler sammanträdande tjänstemän eller mera sammanträdande befintliga tjänstemän, och det krävs verkligen rationaliseringsvinster för att detta inte skall bli kostsamt. Planverket har framfört den uppfattningen att lagen om kommunal energiplanering borde kompletteras med ett åläggande för kommun att upprätta ett energisparprogram för befintlig bebyggelse. Bostadsministern följer på den punkten Kommunförbundets rekommendationer och avstår från förslag till lagstiftning och reglerande anvisningar men uttrycker naturligtvis den förhoppningen att energihushållningen i befintlig bebyggelse ändå kommer att samordnas med kommunernas planering för energiförsörjning, sanering etc. Detta ligger nämligen i kommunernas eget intresse. Redan nu bör kommunerna enligt vad som framhålls i propositionen kunna samordna hanteringen av fastighetsägarnas ansökningar om energisparstöd med eventuella ansökningar om byggnadslov för de tilltänkta åtgärderna. I nästa kapitel av energisparföljetongen — om inte förr - kommer sannolikt förslag om att anförtro kommunerna uppgiften att också fatta beslut i en del låne och bidragsärenden. Vad besiktningen beträffar kan denna lämpligen ligga hos byggnadsnämnderna, men varje kommun lämnas frihet att finna den lösning som passar respektive kommun bäst. Kommunernas energisparkommittéer skulle här kunna fylla en viktig funktion. Likaså överlämnas det åt kommunerna att allt efter egna förutsättningar organisera besiktningen och rekrytera personal därtill. Planverket har aktualiserat ytterligare uppgifter för kommunerna, nämligen dels en utvidgad byggnadslovsplikt, dels krav på en ansvarig arbetsledare också för energibesparande ändringsarbeten som inte är byggnadslovspliktiga, dels också krav på periodisk besiktning av vissa installationer. Dessa krav förs inte fram i denna proposition utan skall först ut på remiss. Berörda statliga myndigheter förutsätts underlätta genomförandet av kommunernas energisparande med hjälp och rådgivning. I gengäld förutsätts kommunerna redovisa sina åtgärder, men i direktiven till den nya delegationen, vilka har presenterats i dag, framhålls att kommunerna inte bör tyngas med ytterligare byråkrati utan att insamlandet av uppgifter bör samordnas med kommunernas övriga uppgiftslämnande. Statliga myndigheter kommer, som vi tidigare har hört, att tillhandahålla utbildning av besiktnings och rådgivningspersonalt och förmedla ny teknisk kunskap och aktuella forskningsresultat till kommunerna. Vilken ekonomisk ersättning får då kommunerna för sina insatser?

Slutligen måste man för att genomföra ett sparprogram av denna storleksordning ha kommunerna med sig, och jag vill inte tro att landets kommuner — varken de borgerligt eller de socialistiskt styrda — skulle välkomna ett statligt diktat på den här punkten.

Herr talman! Det var tydligen Gunnel Liljegren som skulle redovisa vad energisparandet betyder för kommunerna, Det var många ord men inte en enda kommenuar till den i och för sig mycket intressanta frågan om man skall redogöra för kommunerna i förväg efter vilka principer de skall kunna få stöd. Inte heller lämnades någon kommentar till frågan i reservationen 9 om huruvida det kan anses riktigt att anslag skall ges utan att riksdagen får ta ställning till de principiella grunderna för stödets fördelning.

Herr talman! I det nu aktuella betänkandet behandlas motion nr 1376 av mig och Stina Eliasson angående möjligheterna att erhålla statsbidrag för inköp eller utnyttjande av värmekamera. Eftersom uppvärmningen av våra bostäder svarar för en stor del av energikonsumtionen är det viktigt och angeläget att alla möjligheter vidtas för att väsentligt reducera energibehovet. Ett utmärkt hjälpmedel vid besiktning av fastigheter, såväl äldre bebyggelse som nybebyggelse, utgör fotografering med värmekamera. Utan tvivel är det på det sättet att blotta medvetandet om att värmekamera kan användas har en kvalitetshöjande effekt på byggandet. Genom att iewt tidigt skede av en byggnadsetapp värmefotografera de första småhusen kan man avslöja systematiska fel. Denna erfarenhet kan då utnyttjas i det fortsatta projekterandet och byggandet. Vidare medför metoden att många onödiga tvister kan undvikas.

"Utskottet ansluter sig till den i propositionen anförda meningen att en väl utbyggd teknisk rådgivning och hjälp med besiktning av fastigheten har avgörande betydetse för att uppnå ambitiösa sparmål. Utskottet delar därför också meningen att en kommunal service för dessa syften snabbt bör byggas upp.” Med detta som bakgrund bör enligt vår uppfattning statsbidrag kunna utgå även för inköp av utrustning för termofotografering. Utskottet avslutar sitt yttrande över motionen med att förutsätta att regeringen kommer att pröva lämpligheten av att kommunerna i vissa fall får disponera tillgängliga medel för inköp av utrustning. Jag utgår ifrån att så blir fallet i praktiken, och om utvecklingen skulle bli någon annan avser jag att återkomma i frågan. För dagen har jag, herr talman, inget annat yrkande än bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jan Bergqvist har frågat mig om regeringen är beredd att till riksdagen lämna förslag till ett samlat program för att bekämpa rasfördomar och rasdiskriminering. Jan Bergqvist har också frågat mig om jag är beredd att tillsätta en utredning om den hittillsvarande tillämpningen av lagbestämmelserna om förbud mot rasdiskriminering och om jag är beredd att ta initiativ till en kontinuerlig uppföljning av dessa bestämmelser och till en kartläggning av invandrarnas rättsliga ställning i allmänhet. Lagstiftningen om förbud mot rasdiskriminering handläggs inom regeringen av justitieministern. Jag har därför samrått med justitieministern om detta svar. Bakgrunden till Jan Bergqvists frågor är skildringar i massmedia om diskriminering och fördomar mot invandrare och medlemmar av minoritetsgrupper i Sverige. Jag delar Jan Bergqvists oro över att vi saknar en allmän överblick över i vilken utsträckning det i Sverige förekommer diskriminering på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse. Det samlade kunskapsunderlaget om varför rasfördomar uppkommer och om hur de kan motverkas är också bristfälligt. Jag skall först i korthet redovisa vilka åtgärder som har vidtagits i Sverige i syfte att motverka rasdiskriminering och fördomar på etnisk eller nationell grund.

En positiv utveckling har enligt min mening skett i vad gäller sådana insatser. Medvetenheten om hur angeläget det är att öka informationen om andra länder, folk och kulturer och om invandrarna i Sverige i syfte att förebygga främlingsfientlighet har ökat. I denna upplysningsverksamhet medverkar såväl statliga och kommunala myndigheter som massmedia, fackliga organisationer, ideella organisationer och enskilda opinionsbildare m. f. I vad gäller mera långsiktiga insatser för att i Sverige öka förståelsen för och kunskaperna om andra folk och raser och motverka fördomar och intolerans mot andra folkgrupper vill jag i första hand hänvisa till förskolans och skolans arbete. Dessa frågor behandlas utförligt i t.ex. grundskolans läroplan. I vad gäller insatser som mera direkt syftar till att vidga allmänhetens kunskaper om invandrarna i Sverige för att minska tendenserna till fördomar och diskriminering vill jag nämna att invandrarutredningen utförligt ägnade sig åt denna fråga. Utredningen presenterade även en omfattande vetenskaplig undersökning om svenskarnas fördomar mot invandrare. Med anledning av invandrarutredningens förslag beslöt riksdagen år 1975 att inrätta en informationsbyrå vid statens invandrarverk, som bl.a. skulle ha till upppift att vidga allmänhetens förståelse för invandrarna. Statens invandrarverk har därefter fått ytterligare resurser för detta ändamål, och på grundval av förslag i årets budgetproposition har riksdagen nyligen beslutat om medel till verket, som möjliggör en utveckling av verksamheten med information till svenskar om invandringen och invandrarna. Invandrarverket har sedan flera år tillbaka bedrivit verksamhet av denna typ, bl.a. en omfattande konferensverksamhet för journalister och opinionsbildare och andra målgrupper. De tendenser till rasdiskriminering, rasfördomar, utlänningsfientlighet och t.o.m. till öppna motsättningar mellan invandrare och den inhemska befolkningen som stundtals gör sig gällande även i vårt land är allvarliga och oroväckande. Det är därför angeläget att genom långsiktiga och systematiska åtgärder på en rad områden förhindra att sådana tendenser får ökat spelrum och förebygga en situation av det slag som har uppkommit i andra länder, där motsättningar på etnisk celler religiös grund har kommit att prägla hela samhällsutvecklingen. Regeringen kommer mot denna bakgrund att tillkalla en särskild utredningsman, som skall få i uppdrag att utarbeta underlag för ett samlat program för att bekämpa dels fördomar mot invandrare, dels rasdiskriminering. I utredningsuppdraget bör också ingå undersökning av de rättsregler som berör invandrarnas situation i Sverige. Visar det sig att den lagstiftning som Jan Bergqvist tar upp i interpellationen inte har fungerat tillfredsställande, bör det bli en uppgift för utredningsmannen att komma med förslag till förbättringar.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Inom oppositionen är vi inte bortskämda med att statsråden går med på de krav som vi ställer i interpellationerna, men här har vi ett glädjande undantag. Rolf Wirtén säger ja till en utredning för att gå igenom hur förbudet mot rasdiskriminering fungerar i praktiken, han säger ja till en särskild genomgång av de rättsregler som berör invandrare i Sverige och han förklarar sig beredd att ta fram underlag för et samlat program mot rastördomar och rasdiskriminering. Detta kan knappast tolkas på annat sätt än att regeringen också kommer att lämna ett sådant förslag till riksdagen, och det var ju det som krävdes i interpellationen. I riksdagen har oppositionen alltför ofta fått uppleva att regeringspartierna inte är beredda till en saklig prövning av oppositionens förslag, en attityd som tydligast har kommit till uttryck i de beryktade orden: här diskuterar vi inte, här voterar vi. Så det här var lika oväntat som angenämt — som prästen sa när han kom till himlen. Fortsätt på den inslagna vägen, Rolf Wirtén! När jag nu ändå går vidare med några kritiska funderingar skall det inte ses som någon personlig kritik mot arbetsmarknadsministern och inte heller som någon undervärdering av de utfästelser som han här gjort å regeringens vägnar. Men jag tror att Rolf Wirtén och jag kan vara överens om att det steg framåt som man nu tar ändå inte är tillräckligt — det går inte att lösa knuten i ett enda hugg. Vad vi nu talar om kan bli Sveriges allvarligaste sociala problem. om vi inte lyckas få bukt med de mycket oroande tendenser som finns på sina håll. Invandrarverket säger: ”Verkets egna iakttagelser från fältet och andras rapporter tyder på en ökad spänning mellan majoritetsbefolkningen och invandrarminoriteterna.” Hur är det möjligt — en ökad spänning? Hur är det möjligt att läget blir sämre när vi kraftigt höjer utbildningsnivån, när vi ökar opinionsbildningen mot fördomar, när vi medvetet satsar på skolans och förskolans arbete, när vi bygger ut upplysningen med hjälp av statliga och kommunala myndigheter, med hjälp av TV, radio och tidningar, med hjälp av fackliga, politiska och andra organisationer? Hur kan det då bli en ökad spänning mellan svenskar och invandrare? I USA finns en lång och smärtsam erfarenhet. Den amerikanske socialisten Michael Harrington säger: Den amerikanska ekonomin, det amerikanska samhället, den amerikanska omedvetenheten är alla rasister. Vad betyder det översatt till Sverige? Jo, det betyder att när 40 000 ungdomar går arbetslösa som de gör i dag, då skapar det en grogrund för främlingshat och rasdiskriminering. När förmögenhetsklyftorna ökar, som de gör i dag, då det blir motsättningar mellan olika folkgrupper. Ofta är det välbeställda människor i avskilda bostadsområden som fördomsfullt slår vakt om sina privilegier. Arbetsmarknadsministern säger i svaret att om det visar sig att lagbestämmelserna inte fungerar tillfredsställande får utredningsmannen komma med förslag till förbättringar. För egen del är jag beredd att redan i dag säga att det behövs sådana förbättringar. Någon har sagt att samhället bedömer rasdiskriminering unge fär lika milt som snatteri, innan snatteriet helt avkriminaliserades. Och ser man på några av de fall där domstol dömt för olaga diskriminering rör det sig om 15-20 dagsböter, 225 kr. i ett fall, 700 kr. i ett annat och 500 kr. i eu tredje. Och det här har ändå varit klara fall av olaga diskriminering. Genom att straffet är så milt kommer anmälningar om diskriminering lätt att drunkna hos polisen i dess arbete. Polisen har mycket att göra, många brott att utreda, och det blir då lätt så att sådana fall hamnar långt ner i byrålådorna. På många ställen verkar det också som om polisen varit dåligt informerad om vad lagstiftningen innebär. Ofta är det svårt att bevisa sådana här brott. Ändå är det viktigt att polisen reagerar när en anmälan kommer in. Just detta att höra av sig hos den som anklagas för diskriminering kan betyda någonting, detta att representanter för samhället kommer fram och frågar på en restaurang ce. d.: Det pågår väl ingen rasdiskriminering här? Även om man inte kan bevisa någonting i första omgången kan detta ändå förebygga upprepningar. Jag har av många personer i Göteborg fått höra: Vi har under flera år blivit utsatta för diskriminering, vi har många gånger gått till polisen och anmält det, men det har inte hänt någonting. Först när tidningen Arbetet gick in i samarbete med några av de diskriminerade och med personer från invandrarberedningen i Göteborg, fick man fram material som sedan ledde till åtal. De är säkert mycket få fall av det totala antalet diskrimineringsfall som går så långt som till åtal. Jag kan inte förstå annat än att utredningsmannen måste komma med förslag till förbättringar på detta område. Beträffande formerna för utredningen skall jag inte kritisera svaret. Men på den tiden när folkpartiet var i opposition drev man alltid kravet på parlamentariska utredningar. Många gånger tyckte jag nog att man gick till överdrift. Men i regeringsställning har man inte varit lika pigg på parlamentariska utredningar. även om det skulle ha varit befogat i en del fall. Det viktiga är inte att det till varje pris bliren parlamentarisk utredning.

Jag vill sluta med att citera Edward Myles. Han bor i Göteborg och är engagerad i kampen mot rasdiskrimineringen. I Arbetet säger han bl.a. följande: Svenskar diskriminerar inte öppet. Det är svårt att bevisa att man är diskriminerad. Svenskar säger inte att du som ärafrikan inte är välkommen till nattklubben, de frågar om du är medlem eftersom de vet att du inte är det! När det gäller ett jobb, säger de att tjänsten tyvärr just blivit tillsatt. När du ringer och frågar om bostad, är du välkommen att komma och titta på en ledig lägenhet. När de ser att du är svart. säger de att lägenheten just blivit uthyrd.--- Kanske måste du vara svart för att förstå afrikanens situation i Sveri a” ge.
Herr talman! Det har framgått av Jan Bergqvists inlägg att vi är i stort sett överens i den här frågan. Jag har därför inte många kommentarer att göra, men eftersom jag tycker att det fanns en del intressanta tillägg i det anförande som vi just har åhört vill jag gärna kommentera dem. Först vill jag något kommentera det som Jan Bergqvist inledde antörandet med, nämligen att betona betydelsen av att invandrarfrågorna ses över i vårt svenska samhälle. Också jag har den uppfattningen att det är en framtidsfråga av en dimension som hittills alldeles har förbisetts. Om man i en nation på kort tid har fått ett så stort antal nya medborgare i samhället som vårt svenska samhälle har fått, när I miljon av våra 8 miljoner invånare nu är av utländsk härkomst, är det naturligt att man ställs inför en rad nya problem, för vilka nationen saknar den beredskap som skulle krävas för att reda upp situationen. Det är angeläget att lyfta fram denna fråga gång på gång för att verkligen betona hur viktigt det är att vi tar vårt inhemska ansvar för den. Det gäller därvid således inte bara att ta vårt ansvar utåt, utan också att kunna klara av diskrimineringsproblemen inom landets gränser. Jan Bergqvist reste frågan, hur det är möjligt att spänningen har ökat när vi ändå försöker göra så mycket för att motverka olika slag av diskriminering. Jag vill först säga att det är ett riktigt påstående. Det görs verkligen en hel del i Sverige för att vi skal! slippa få en ökad spänning mellan folkgrupperna. Får jag här bara hänvisa till den resurstilldelning som invandrarverket har fått och vilken har resulterat i en rad åtgärder, framför allt på informationssidan. Jag skall inte i denna timma läsa upp någon katalog över tänkbara åtgärder —- detta kan jag återkomma till vid ett senare tillfälle — men det är faktiskt en hel del som har skett, och en hel del nya åtgärder planeras även fortsättningsvis. Där skulle jag särskilt vilja peka på den kartläggning av läget på bostadsmarknaden som är planerad att startas till hösten. Det förekommer otvivelaktigt en hel del diskriminering och där det följaktligen är viktigt att vi går in för att ta reda på hur det ligger ull. Denna viktiga uppgift är alltså under beredning.

Jag tycker att en riktig tågordning är att vi först får frågan kartlagd och att förslag läggs fram, som vi sedan får ta ställning till. Interpellanten hade där en klar uppfattning redan nu. Vi får väl se huruvida den håller även efter kartläggningen, men det är en sak som vi inte för dagen behöver ta ställning till. Jag tror ändå att det inte alltid är själva lagstiftningen som utgör den centrala lösningen av problemet, utan att det mera är fråga om att kunna påverka attityderna i första hand. Jan Bergqvist var också medveten om att även om man har lagar som det går att tillämpa kan det ändå uppstå svårigheter när man behöver tillämpa dem och att många fall av diskriminering inträffar utan att fallen kan dras inför domstol och alltså utan att man på det sättet kan vidta åtgärder som skulle vara motiverade av vad som skett. Därför tror jag att man framför allt måste tillgripa åtgärder som förhindrar att någon diskriminering över huvud taget kan komma till stånd. Det bästa är naturligtvis om man kan nå bra resultat på det sättet. Låt mig allra sist, herr talman, ta upp det mera utredningstekniska spörsmål som Jan Bergqvist var inne på samt frågan huruvida det behövs en parlamentarisk utredning eller ej. Jag tror att en utredningsman i det här fallet skulle arbeta effektivast, men jag vill gärna hålla med om och understryka behovet av nära kontakter mellan honom och arbetsmarknadens parter samt de invandrarorganisationer som i hög grad är berörda i den här frågan.
Herr talman! Jag ber att få önska arbetsmarknadsministern, om inte ”lycka till”. så i alla fall framgång i den viktiga uppgiften att leda regeringens arbete på att bekämpa rasfördomar och diskriminering.

Herr talman! Sune Johansson har frågat mig om anledningen till att regeringen i proposition 1977/78:125 inte har föreslagit medel för att uppfylla de av statens förhandlingsråd gjorda utfästelserna om förbättringar av arbetsmiljö och arbetarskydd vid de industrietla beredskapsarbetena. Sune Johansson har vidare frågat om min principiella inställning till respekten för förhandlingsuppgörelser av den typ som aktualiserats i interpellationen samt om regeringen är beredd att föreslå medel för att beredskapsarbeten Om ytterligare 100 fullgöra det åtagande som den i sin egenskap av arbetsgivare och genom förhandlingsrådet har åtagit sig aut fullgöra. Jag vill först erinra om att de industriella beredskapsarbetena enligt tidigare beslut i riksdagen om skyddat arbete och yrkesinriktad rehabilitering skall överföras från AMS. Reformen innebär att de nuvarande verkstäderna för skyddat arbete, industriella beredskapsarbeten, kontorsarbetscentraler och hemarbete samordnas I en organisation för varje län. Den nya organisationen förbereds f. n. av en särskild organisationskommitté som under sig har en regional kommitté i varje lin. De industrieHa beredskapsarbeten som kvarstår vid reformens genomförande, vilket tidigast beräknas ske till den 1 januari 1980. kommer således att övergå till de nya huvudmännen.

Herr talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern för interpellationssvaret.

Så har inte skett. Därför har jag i interpellationen ställt tre frågor till arbetsmarknadsministern. En fråga löd: ” Vilken är arbetsmarknadsministerns principiella inställning om respekten för förhandlingsuppgörelser av den typ som här aktualiserats?” Arbetsmarknadsministern har nu i sitt svar meddelat att regeringen vid behandling av tilläggsbudget III inte fann skäl för att föreslå ytterligare medel för arbetsmiljöåtgärder än de 9,6 miljoner som man tidigare hade föreslagit i statsverkspropositionen. Jag vill nu av arbetsmarknadsministern ha besked om med vilken rätt regeringen sätter sig över en träffad förhandlingsuppgörelse. Litar inte regeringen på sin egen förhandlingsorganisation? Har man inga kontakter med denna innan avtalsuppgörelser undertecknas? Det inträffade tyder enligt min uppfattning på en stor respektlöshet från regeringens sida mot en träffad förhandlingsuppgörelse mellan två lag och avtalsenliga förhandlingsparter. Jag skall återkomma till detta. Hur vet regeringen, utan att ha träffat de anställdas förhandlingsföreträdare. att dessa 600 000 kr. är tillräckliga för miljötnvesteringar? Jag vill här erinra om att dessa futtiga slantar skall räcka ull nödvändiga miljöinvesteringar vid 46 industriella beredskapsarbetsplatser i landet samt till minst 24 kontorsarbetscentraler. Det är fråga om mer än 70 arbetsplatser. och på ett flertal av dessa råder sådana arbetsmiljöförhållanden att yrkesinspektionen utfärdat föreläggande om åtgärder beträffande både lokaler och maskiner. De anställdas fackliga företrädare har meddelat mig några exempel på arbetsplatser, där de anställdas arbetsmiljöer är rena misärer. Jag skall nämna några: Tidaholm, där verksamheten är inrättad i ett gammalt missionshus. Den verkstaden avses även efter det att de industriella beredskapsarbetena går upp i den nya organisationen för skyddat arbete bli använd som det enda alternativet i det området för de människor som inte får plats på den öppna arbetsmarknaden. Falköping, där verksamheten är inrättad i en dragig lokal i vilken man skulle behöva lägga in nya golv och behöva få bort alla de sprickor i golvunderlaget som i dag utgör en uppenbar olycksfallsrisk för bl.a. de handikappade som arbetar där. Sysslebäck i Värmland, där man har viss plastindustritillverkning och där det behövs vtterligare åtgärder för att få bort de farliga styrengaserna i Jokalerna. Norrköping, där det finns maskiner som används efter dispens från yrkesinspektionen. 10I Om ytterligare Jag skulle kunna fortsätta och räkna upp arbetsplatser, men jag avstår från det nu. Utöver pengar till de aktuella miljöåtgärderna behövs det pengar för s.k. reinvesteringar i maskiner samt för inköp av nya och modernare maskiner. Det är ju så att man kräver att de industriella beredskapsarbetena skall bedrivas rationellt utan alltför stora produktionssubventioner. Det har uppgetts för mig att en del av den befintliga maskinparken i en del av dessa verkstäder är av sådan beskaffenhet att den borde finnas på ou museum. Av vad som framgår av arbetsmarknadsministerns svar avser regeringen alt frysa ner investeringarna vid de industriella beredskapsarbetena i avvaktan på den framtida organisationen för skyddat arbete. Detta går stick i stäv mot de maningar som regeringen f. n. riktar till kommuner och landsting om att de inte skall skjuta upp investeringsplaner genom att avvakta den nya skyddade organisationens tillkomst. Herr talman! Så vill jag återgå till frågan om regeringens respekt för trälfade avtalsuppgörelser. Regeringen har alltså genom att ignorera den träffade uppgörelsen mellan förhandlingsparterna knäsatt en ytterst allvarlig princip. Man har genom sitt beslut egentligen sagt att det ni träffar uppgörelse om vid fackliga förhandlingar behöver inte regeringen respektera. Det inträffade skulle, om det hade hänt på den privata arbetsmarknaden. ha inneburit att löntagarnas fackliga organisationer skulle ha kunnat stämma arbetsgivaren till arbetsdomstolen. Detta är inte möjligt I det nu aktuella fallet. De som förhandlar måste självklart fråga sig varför de skall förhandla fram uppgörelser, om regeringen sedan som huvudansvarig på arbetsgivarsidan kan strunta i att fullfölja uppgörelserna. Jag skal! informera våra ledamöter i konstitutionsutskotter om det inträffade, för så här får det enligt min och de berörda fackliga organisationernas uppfattning inte gå till. Herr talman! Jag trodde, när jag ställde interpellationen. att den nye arbetsmarknadsministern skulle kunna meddela att regeringen insett att den träffade förhandlingsuppgörelsen inte tillgodosåg de anställdas krav och att man skulle vara beredd att vidta åtgärder för att lägga saken till rätta. Jag konstaterar att några sådana löften ger inte arbetsmarknadsministern, och jag tar detta som ytterligare bekräftelse på att man från den nuvarande regeringens sida inte respekterar de uppgörelser som dess egna förhandlingsdelegerade gjort upp. Detta kan, som jag ser det. leda till mycket allvarliga konsekvenser både för det nu aktuella avtalsområdet och för andra avtalsområden, där regeringen är huvudansvarig som arbetsgivare.

Herr talman! Jag tycker nog att Sune Johansson gör en väldig aftär av den fjäder som håller på att bli en höna. Vad som sagts är att man lovat pröva eventuellt uppkommande behov. Här förelåg inte något äskande om att tillställa ytterligare medel för dessa åtgärder. Ändå har regeringen visat en Öppenhet för att tillgodose småreparationer — det är klart att man inte kan ta de stora åtgärderna inom en ram på 600 000 kr. Här gäller det att kunna ingripa. om det uppkommer något akut behov, som inte redovisats den vunliga framställningsvägen via AMS. Därför har inte något direkt anslagsäskande lagts fram inför riksdagen. utan man har hållit öppet för att kunna använda nästa budgetårs resurser inom den ram jag nyss angav. Respekten för avtalet finns alltså. Vi har varit boredda att pröva eventuellt uppkommande behov, men eftersom dessa behov inte redovisats har vi inte haft möjlighet att pröva dem. Sedan är det naturligtvis riktigt, Sune Johansson, att många av dessa verkstäder inte är av bästa kvalitet, men vi måste vara medvetna om vilken bakgrund det är fråga om. I allmänhet rör det sig om arbetsplatser som blivit nedkörda. Ofta skymtar företagsnedläggelser i bakgrunden och man har med statliga medel fortsatt för att hålla verksamheten i gång. Dena är något som egentligen borde vara en temporär företeelse, men på grund av den svaga arbetsmarknad. som många gånger råder på de platser som blir aktuella, har tendenser till ganska långvarig verksamhet funnits. Det är riktigt. Men när man nu får en ny organisation, är det inte säkert att det kommer att bedömas vara bäst att fortsätta verksamheten just i den lokal som nu anvinds och som är av den typ som Sune Johansson gav ett par exempel på. Det kan många gånger vara ekonomiskt mera riktigt att man helt enkelt satsar på en nyinvestering i en skyddad verkstad eHer på något annat, som tar över verksamheten. Jag tror inte, herr talman, att det finns så mycket grund för de påståenden som Sune Johansson har framfört.
Herr talman! Arbetsmarknadsministern tycker tydligen att jag överdramatiserar den här frågan, men den uppfattningen får i så fall stå för honom själv. Jag ser det hela från den utgångspunkt som de människor har. vilka finns på dessa verkstäder. Jag har många gånger varit med och förhandlat på dessa verkstäder och vet därför litet grand om den arbetsmiljö och annat som dessa människor har att dras med. Det gäller ofta människor som är utslagna från den övriga arbetsmarknaden och som egentligen skulle ha funnits på skyddade verkstäder. men som befinner sig här därför att man fått tillgripa denna form av sysselsättning. Detta gör att det i många fall kanske är mera nödvändigt än annorstädes i arbetslivet att vara tyhörd för de krav. som ställs på förbättring av arbetsmiljön. Arbetsmarknadsministern säger att det inte skulle ha förelegat nägra äskanden från de fackliga organisationernas sida, men jag tycker att detta uttalande faller på sin egen orimlighet. Självfallet skulle do fackliga organisationerna då inte framfört några krav utöver de 9.6 miljonerna. när de enligt MBL kallades tll primärförhandling om statsverkspropositionens innebörd. Nu säger man att 600 000 kr. ställts vill förfogande. men deta är ju att göra intrång på sådana krav som man tidigare har framfört från fackets sida. beredskapsarbeten Härigenom skulle ju en del av de miljöproblem lösas, vilka arbetsmarknadsministern tydligen är medveten om föreligger. När det gäller situationen 1 övrigt och den struktur som gäller dessa arbetsplatser behöver vi inte tvista. Här är bara fråga om vad man vill göra. Flär har många av de åtgärder, som tidigare skulle ha kunnat insättas för denna kategori av arbetstagare, försenats, men detta berodde inte minst på att den förre arbetsmarknadsministern höll igen med den proposition som skulle behandla frågan om den skyddade verksamheten i framtiden. Men trots att arbetsmarknadsministern säger att man hyser respekt för de fackliga organisationerna går det ändå inte, enligt mitt förmenande. att komma ifrån all regeringen inte visat någon sådan respekt. Krav har framförts men regeringen har inte tillgodosett dem. Detta ger kanske en viss vision av hur det skall komma att se ut på arbetsmarknaden, om man skall fortsätta på detta sätt för övriga branscher. Kommer de kommunal och statsanställda att hanteras på samma sätt av regeringen”? Man träffar uppgörelser men säger: Nej, vi tar ingen hänsyn till de här uppgörelserna. Vi beviljar de pengar som vi anser att ni bör ha och som vi har råd med. Men därmed skulle det vara punkt och slut. Sådana förhållanden kan man självklart inte ha. Sedan borde regeringen tycka litet grand synd om dem som man satt vid förhandlingsbordet för att företräda sig själva. Det slutliga resultatet av dessa förhandlingar blev inte mycket annat än en operettföreställning; där satt människor och gick igenom massor av problem som regeringen sedan fullständigt ignorerade. Det är detta jag tycker är allvarligt. Även om det i det stora sammanhanget, när det gäller arbetsmarknaden i dess helhet, kan anses vara en liten fråga, är det principiellt sett en mycket viktig fråga, som jag tänker gå till grunden med för att se om regeringen i det här fallet handlat rätt.